Fru talman! På s. 38 i propositionen återges följande yttrande av Lagrådet: En betydande del av målgruppen för den föreslagna reformen kommer att bestå av lagöverträdare i åldern 18-21 år. Fru talman! Jag skulle vilja fråga Ann-Marie Fagerström om skälet till att ni inte kan tänka er att även de mellan 18 och 21 år skall undantas, såsom vi moderater har föreslagit. Är det så att de besparingar ni känner er tvingade att genomföra på rättsväsendets område i så fall inte skulle uppnås? Vi vet ju trots allt - och det tror jag att jag och Ann-Marie Fagerström är överens om - att domstolsprövningen har en pedagogisk och brottsförebyggande inverkan för dessa unga människor.
Fru talman! Som jag påpekade i mitt anförande är det redan i dag möjligt att företa mål av nu aktuell karaktär till huvudförhandling utan att den tilltalade är närvarande. Strafföreläggande vid villkorlig dom enligt vad som förutskickas i propositionen skall presenteras vid ett personligt sammanträffande mellan åklagaren och den misstänkte. Alltså blir det mindre anonymt än vad fallet blir vid förfarandet inför domstol när den tilltalade inte inställt sig vid huvudförhandlingen. Även om Lagrådet har anfört att de invändningar och betänkligheter som tidigare har förts fram fortfarande har bärkraft motsätter sig inte Lagrådet förslaget, främst med tanke på behovet av en effektiv användning av befintliga resurser för brottsbekämpning.
Fru talman! Ann-Marie Fagerström svarade inte riktigt på min fråga, om det är så viktigt att genomföra de här besparingarna och om det här verkligen är några besparingar. En besparing åstadkommer man ju om man kan få en ung människa att sluta upp med det liv det har slagit in på, ett liv på den brottsliga vägen. Ann-Marie Fagerström påpekar också att målen kan avgöras i den tilltalades frånvaro. Ja, så är det säkert i vissa fall. Men i lagen om särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare slås det väl i alla fall fast att det är noga hur man behandlar de unga i domstol och att det över huvud taget skall gå snabbt. Är besparingarna så viktiga, Ann-Marie Fagerström, så att ni inte har råd att undanta 18-21-åringarna?
Fru talman! Finessen med metoden är att om den misstänkte godkänner föreläggandet slipper man rättegång. Detta kommer att gälla för mindre allvarliga brott, och det får inte råda något tvivel om vilken påföljd man tänker använda. Strafföreläggande får inte användas för minderåriga. Därav ser jag att det är bra.

Fru talman! Jag måste gå upp i den här debatten fastän jag inte hade tänkt det, eftersom Jeppe Johnsson som företrädare för Moderaterna uppehöll sig väldigt länge vid reservationen om att undanta 18-21 åringar från den här reformen. Men Jeppe Johnsson glömde att tala om att vi i utskottet kom överens om att ändra texten i betänkandet, något som för mig var mycket betydelsefullt. Vi fastställde då i texten att utskottets uppfattning är att för unga människor mellan 18 och 21 år skall alltid ett sammanträffande med åklagaren vara regel. Det var för mig en viktig ändring, eftersom också jag hade synpunkter på det pedagogiska värdet just i fall med unga lagöverträdare. Men i och med att vi ändrade texten, så står där nu inte samma sak som det Jeppe Johnsson här säger. Det har i stället blivit en förstärkning av texten. Som tidigare har sagts här så är det inte säkert att det blir något av ett ärende även om det dras inför domstol - om man inte inställer sig där blir det ingenting av det. Men i de fallen blir det nu en förstärkning och en pedagogisk insats. Alice Åström talade om kvinnomisshandel. Men i propositionen och betänkandet står det tydligt att detta inte skall gälla allvarligare brott av den karaktären. Det står där uppräknat att det gäller särskilt förmögenhetsbrott av begränsad omfattning som inte utgör återfall i brott och där gärningsmannen saknar övervakningsbehov, och sedan följer en uppräkning av andra fall: stölder av engångskaraktär, övertrassering av eget konto och försäkringsbedrägerier. Jag uppfattar propositionen och betänkandet som att i fall av allvarliga brott - och dit måste ju kvinnomisshandel inräknas - kommer inte detta på tal. Om det är självklart vad straffet skall bli och gärningsmannen erkänner kan man spara genom dessa enklare förfaranden. Det är bra om vi kan lägga pengar på andra angelägna saker inom detta område. Sådana finns det gott om. Jag vill bara förtydliga med att säga att jag anser att de farhågor ni har inte kommer att besannas.
Fru talman! Det är alldeles rätt som Kia Andreasson säger. Det har blivit en bättre skrivning. De som är mellan 18 och 21 år skall träffa åklagaren. Men för vår del anser vi att det absolut inte är det samma som en prövning i domstolen. Man kan tänka sig att en del av dessa olyckliga ungdomar har varit i klammeri med rättvisan ganska länge. De har säkert haft många samtal både på skolans expedition och på socialkontoret, m.m. Risken är att de upplever träffen med åklagaren som en fortsättning av de samtalen. Jag vidhåller att det är oerhört viktigt att dessa unga människor får komma till domstolen och få sin sak prövad där. Man säger att man skall använda pengarna till mer allvarliga brott. Det är mycket allvarliga brott det är frågan om här. Det är brott på fängelsenivå.
Fru talman! Jag befarar att Jeppe Johnsson överbetonar domstolens pedagogiska roll. I dag ser vi tendenser till att den unga brottsling som står anklagad har hela gänget med kompisar med sig till rättegången. De applåderar nästan i domstolen och inverkar på ett negativt sätt. Tyvärr har det blivit så i många fall. Att ha ett allvarligt samtal med en åklagare i ensamhet kan kanske t.o.m. vara bättre i vissa fall. Vi skall inte överdriva. Jag vill därmed inte säga att domstolen inte har någon pedagogisk betydelse. Det kan den nog också ha. Men så stor vikt kan man inte lägga vid den. Andra saker har också betydelse i detta sammanhang.
Fru talman! Det finns naturligtvis inte bara en lösning. Det kan säkert finnas ungdomar för vilka en bra åklagare kan göra en fantastiskt fin insats. Innan jag hamnade i denna kammare hade jag förmånen att vara nämndeman. Jag var ofta med när yngre, oftast pojkar, stod inför skranket. Som gammal högstadielärare har jag också träffat på dessa ungdomar i andra miljöer. Jag måste säga att de var helt andra ungdomar när de kom till tingsrätten. Det var allvarligt. Jag tror faktiskt att de allra flesta av dem som tvingades in till tingsrätten fick någonting med sig för resten av sitt liv. Jag är övertygad om att domstolens pedagogiska betydelse är stor, Kia Andreasson.
Fru talman! Jag tycker att vi har gjort en kompromiss. För ungdomar upp till 18 år skall domstolen ha den pedagogiska betydelse som Jeppe Johnsson säger. För ungdomar mellan 18 och 21 år har vi gjort en kompromiss med åklagarsamtal. Jag tror att det än så länge är en bra kompromiss, Jeppe Johnsson.
Fru talman! Jag skall börja där Kia Andreasson avslutade. Det gällde att förenkla processen och spara pengar som kan användas till någonting annat. Det är bra. Men jag anser att rättssäkerheten måste få kosta. Jag är helt övertygad om att det samhällsskikt man kommer ifrån och utbildningen har betydelse när man väljer mellan att skriva på ett strafföreläggande eller få sin sak prövad i domstol. Rättssäkerhet innebär inte bara enkelhet i processen. Det gäller att se till att alla har exakt samma möjligheter att driva sin sak och att det är en oberoende domstol som dömer ut straffen. När det gäller kvinnomisshandel läser Kia Andreasson ur propositionen. Hon räknar upp ett antal olika brott som exempel på brott som skulle kunna innebära strafföreläggande. Talar man med åklagare och läser i brottsbalken vet man att ringa misshandel räknas som ett lindrigare brott även när den riktas mot kvinnor. Jag är helt övertygad om att Kia Andreasson och jag är överens om att kvinnomisshandel är ett hemskt och grovt brott, men i rättsväsendet kan också ringa misshandel riktad mot kvinnor innebära strafföreläggande. Jag anser att det skulle ha en oerhört skadlig inverkan.
Fru talman! Jag är väldigt noga med rättssäkerheten och vill absolut inte utsätta den för några risker. Det är därför jag godtar förslagen i betänkandet. Jag anser att det inte finns några risker för rättssäkerheten. Åklagaren har också den funktionen att han skall se till den åtalades rättigheter. Det får vi inte glömma bort. Jag kan inte tänka mig att åklagare skulle låta bli att dra fall som inte är helt klarlagda inför domstol. Det tror jag inte kommer att ske. Det sker bara då den åtalade har erkänt och det är uppenbart att det kommer att bli ett strafföreläggande. Det är samma sak när det gäller kvinnomisshandel. Det är inte bara vad som sker i domstolen utan också det som sker sedan - uppföljningen - som är viktigt. Ett samtal med en åklagare kan också här ha lika stor inverkan som ett domstolsförfarande. Jag vill återigen säga att man i dessa fall kan klara sig utan att behöva inställa sig i domstol.
Fru talman! Jag får hoppas att Kia Andreasson är den av oss som har rätt. I slutet på sitt inlägg sade hon att det, om det skulle bli strafföreläggande även efter denna typ av brott, skulle vara bra att tala med åklagaren. Det visar att även Kia Andreasson tycks ha blivit medveten om att denna typ av brott kan innebära strafföreläggande. Vad gäller rättssäkerheten vill jag säga att det trots allt är en annan sak när polis och åklagare, som är brottsutredare, också får en dömande funktion vad beträffar brott för vilka brottslingen kan dömas till fängelsestraff. Vi i Vänsterpartiet anser att det är att gå ifrån en rättssäkerhetsprincip som vi har haft här i landet och som har betydelse också för den enskilda människan. Jag anser att Kia Andreasson, trots att hon tycker att rättssäkerheten skall skyddas, har gjort ett misstag denna gång.
Fru talman! Jag är inte så säker på att just kvinnomisshandel kommer att behandlas på detta sätt. Jag förutsätter att åklagaren anser det vara ett brott som skall inför domstol. Varken Alice Åström eller jag vet i dag hur det kommer att bli. Av betänkande och proposition får man inte alls uppfattningen att detta förfarande kommer att vara vanligt, utan tvärtom att det inte kommer att vara vanligt. Det kan vi inte debattera i dag. Jag förutsätter att det inte kommer att vara vanligt.

Fru talman! När vi nu behandlar fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag är det inte första gången Vänsterpartiet har en reservation i frågan. Jag tror att vi har reserverat oss i 15 år när det gäller denna lagstiftning. Vi anser fortfarande att det är olyckligt att man har en tillfällig lagstiftning när det gäller någonting så allvarligt som tvångsmedelslag. I propositionen redovisas egentligen bara att säkerhetspolisen anser att lagen är av utomordentlig vikt för dess verksamhet. Detta underlag har Vänsterpartiet år efter år menat är helt otillräckligt när vi skall fatta beslut om detta i riksdagen. Fru talman! Vi i Vänsterpartiet är väl medvetna om att säkerhetspolisen givetvis inte kan lämna ut viktiga detaljer, men vi anser att en mycket tydligare redovisning än den man ger i dag behövs och att motiveringen att säkerhetspolisen, som är de som kan använda lagstiftningen, anser att lagen är utomordentligt viktig inte räcker. Nu är ju den här frågan under utredning. Regeringen kommer att återkomma med ett förslag där man skall gå ifrån en tillfällig tvångsmedelslag till en permanent lagstiftning. Det anser vi i Vänsterpartiet vara en bra utveckling. Därför har vi inte yrkat avslag på hemställan i betänkandet. Däremot har vi en reservation som handlar om redovisningen av tillämpningen av 1952 års lag. Vi anser att regeringen borde ha utsträckt redovisningen längre denna gång. Med anledning av detta yrkar jag bifall till reservation 1. I år är det också en ny del med i betänkandet. Den handlar om förlängning av lagen om hemlig kameraövervakning. Det är inte länge sedan vi stod här i kammaren och diskuterade den hemliga telefonavlyssningen. Både Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Folkpartiet hade då en reservation i vilken vi vände oss emot att polisen skulle få möjlighet att använda hemlig kameraövervakning. Regeringen valde att genomföra denna lagstiftning och möjligheten till hemlig kameraövervakning, och i dagsläget är det en metod som polisen kan använda. Fru talman! Det används ofta i debatten att den mer organiserade brottsligheten och den mer utbredda internationella brottsligheten kräver att polisen får metoder som är mer kontroversiella och som vi tidigare inte har varit beredda att tillämpa i Sverige. Men ingenstans har man kunnat visa hur hemlig kameraövervakning har kunnat bidra till kampen mot organiserad brottslighet. Det har inte funnits någon redovisning av hur den här metoden har använts och vilken hjälp den har varit i de länder där man har haft den sedan länge. Vänsterpartiet anser att hemlig kameraövervakning är en mycket kraftig integritetskränkning. Vi anser också att den faktiskt står i strid med regeringsformen. I regeringsformen står det att begränsningar av människors skydd mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande får göras endast för ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle och att de aldrig får gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet som föranlett dem. Vänsterpartiet ansåg när man antog detta att en prövning inte hade gjorts, och vi anser att det fortfarande inte har prövats om upptagningen går utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen som föranlett den eftersom man inte har kunnat redovisa vilken vinst man har gjort i de länder där man har använt detta. Vänsterpartiet anser att man inte bör genomföra en förlängning av lagen om hemlig kameraövervakning. Vi vill avslå det i propositionen framlagda förslaget till lag om fortsatt giltighet. Därför yrkar jag bifall till reservation 3.

Fru talman! Vi skall nu behandla ett betänkande som handlar om två tillfälliga lagar som regeringen vill att riksdagen skall godkänna. Det är tredje gången jag står här nu och yrkar avslag på 1952 års tvångsmedelslag. Det är en lag som är till enbart för att säpo skall få långtgående befogenheter. Det måste ju vara något extra ordinärt när man stiftar en tillfällig lag och den inte infogas i de vanliga lagarna, men denna lag har alltså gällt från 1952. Miljöpartiet tycker att ett sådant slentrianmässigt förfarande inte kan vara riktigt. Ett årligt upprepande av en lag måste bli föremål för analyser av varför det skall vara på det viset och av varför lagen är extraordinär. Det skall vara händelser som ger skäl till detta. Man kan också tänka sig att man stiftar en lag som man efter en tid vill utvärdera, men i detta fall har ju inte det skett. Vi undrar alltså varför vi behöver den här lagen. Varför räcker det inte med de lagar som finns? Säpokommittén gjorde en utredning 1990 i vilken den sade att lagen behövdes, men jag väntar på att regeringen skall ta hänsyn till den kommitténs åsikter och gör en analys så att vi kan få veta något. Denna lag kan användas i säpos verksamhet, men den har för enskilda människor stora integritetskränkande effekter. Den enskildes rätt är svag, därför att den här lagen inte sorterar under rättegångsbalken. Agerandet från säpos sida går ju inte att ifrågasätta, om man blir utsatt för detta. Dessutom definierar säpo sina uppgifter och maktbefogenheter under absolut sekretess - ingen kan alltså få insyn. Säpo redovisar inte heller till riksdagen. En så sluten polis med så stora befogenheter kan också vara ett hot mot rättssäkerheten. Jag säger inte att det är det, men det kan bli det i andra tider och med andra regeringar. Vi vet ju inte. Jag skulle alltså vilja ha en diskussion om detta till stånd för alla ledamöter i riksdagen i stället för att ta detta rutinmässigt. Nu finns det en ljuspunkt, och det är att regeringen säger att vi slipper stå här och prata om detta nästa år, för lagen skall gälla till 1998, och sedan får vi se vad vi skall göra med den. En utredare skall tillsättas för att försöka få in den i den vanliga lagen, och det är ju bra. Men eftersom de skäl jag har angett är så tungt vägande kan vi inte godkänna lagen i dag heller. Jag yrkar bifall till reservation 2 mom. 2. Den andra tvångslagen gäller hemlig övervakningskamera. Det var Miljöpartiet emot när denna lag behandlades här i december 1995. Den skulle verka i ett år, och nu är det fråga om en förlängning igen. Skälen är desamma som vi anförde då, och jag refererar till snabbprotokollet 1995/96:40, alltså måndagen den 18 december 1995. Där utvecklade vi rejält varför vi var emot kameraövervakning, och jag vet inte om jag vill ta alltihop igen. Detta är också ett integritetskränkande tvångsmedel där tredje part blir väldigt utsatt. De som skall kollas måste kollas på sådana platser där allmänheten rör sig. Det är inte riktigt utrett vad som händer med de människor som inte vill bli upptagna på film av det här slaget. Vi har inte utrett skyddet mot just den integritetskränkningen. Jag saknar som vanligt också en analys av helheten. Polisen säker att den måste ha det här hjälpmedlet för att bekämpa svår brottslighet. Det kan hända, men vi politiker måste se helheten i alla de tvångsmedel som införs, och det har inte gjorts någon noggrann analys av detta. Regeringen gör en jämförelse med hemlig teleövervakning, och det är inte adekvat, för det gäller inte samma sak. Man kan inte jämföra så. Man kan jämföra detta med buggning, och det är tydligen något som är på gång, som kanske kommer upp här i riksdagen. Man kan kombinera dessa två tvångsmedel, buggning och hemliga kameror, och då får man en total övervakning. I slutet av 1980-talet fanns det ingen tolerans för de här metoderna. Alla partier var negativa. Men nu på 1990-talet är det helt okej att införa sådant här, utan att det direkt har hänt någonting i samhället. Jag yrkar bifall till reservation 3, som rör mom. 3, där vi yrkar avslag på det här lagförslaget. Dessutom måste jag säga att det nu sitter en utredare som skall utreda om vi kan ha lägre misstankegrad än nu i den här lagen och om dagens gräns vid brott som ger minst två års fängelse kan sänkas. Det här är också alarmerande. I stället för att utreda hur den här tvångslagen har varit håller man på att göra det tekniskt ännu lättare att använda den. Vad är det för konsekvens i det? Jag vill ha övergripande regler för den personliga integriteten i en helhet som omfattar alla tvångsmedel som införs.

Fru talman! Vi behandlar nu justitieutskottets betänkande nr 5 angående fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning. Jag vill inledningsvis yrka bifall till utskottets hemställan. Jag tänker inte närmare gå in på innehållet i 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning. Det finns återgivet i propositionen och i betänkandet, och det behandlades av riksdagen för mindre än ett år sedan. Vad det nu handlar om är om såväl tvångsmedelslagen som lagen om hemlig kameraövervakning skall förlängas till utgången av år 1998, detta i avvaktan på den utredning som nu är tillsatt och vars uppgift bl.a. är att lägga fram förslag om huruvida lagarna kan permanentas och inarbetas i rättegångsbalken. Utskottsmajoriteten har ställt sig bakom förslaget i propositionen. En majoritet av riksdagen har alltsedan behandlingen av 1952 års tvångsmedelslag ställt sig bakom en förlängning av densamma och kan därmed sägas ha insett nödvändigheten och behovet av en sådan lag som grund för Säkerhetspolisens bekämpning av allvarliga brott mot rikets säkerhet och vissa andra grova brott. De principer som gäller för lagen är ändamålsprincipen, behovsprincipen och proportionalitetsprincipen, som innebär att en åtgärd får tillgripas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller de men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte. 1996. Sedan lagen trädde i kraft har tillstånd givits i tolv fall, varav tio avsåg misstanke om grovt narkotikabrott och grov varusmuggling. Övriga fall avsåg misstanke om grovt rån och försök till mord eller mordbrand. Rikspolisstyrelsen framhåller att erfarenheterna av den nya lagen än så länge är begränsade men att en generell uppfattning är att spaningsmetoderna är ett bra komplement som dessutom är personalbesparande. Jag och flera med mig har ingen anledning att tro att de möjligheter att använda tvångsmedel som dessa lagar ger utrymme för inte skulle nyttjas med största restriktivitet och med den känslighet som krävs. En redovisning för lagens tillämpning kommer att lämnas av regeringen under 1997. Fru talman! Jag går nu över till att kommentera de inlämnade reservationerna. I reservation 1 av Vänsterpartiet hävdas att redovisningen av tillämpningen av 1952 års lag är otillräcklig och att regeringen snarast bör återkomma med en utförligare sådan. De möjligheter utskottet ges att inhämta upplysningar, bl.a. vid de besök som sker regelmässigt hos Säkerhetspolisen, det faktum att utskottet självt har planerat att följa upp och utvärdera lagen om tvångsmedel samt att utredaren som tidigare nämnts skall se över lagen torde väl tillgodose Vänsterpartiets krav om redovisning. Någon ytterligare granskning torde därför inte vara nödvändig. I reservation 2 av Miljöpartiet yrkas avslag på propositionen. Som skäl till detta anför reservanterna att bestämmelserna i 1952 års lag inte är tillräckligt utförliga, att Säkerhetspolisen ges alltför stora befogenheter samt att bestämmelser om ingripande av tvångsmedelsanvändning skall finnas i rättegångsbalken. I den sista delen har jag för närvarande ingen annan uppfattning, utan lagen borde kunna inarbetas i rättegångsbalken och permanentas. Men här sitter nu en utredare vars uppgift är just att se över och komma med förslag i den delen. Miljöpartiet tydligen ingen tilltro till att Säkerhetspolisen med största möjliga varsamhet kan hantera de befogenheter den har. Det får naturligtvis stå för Från tid till annan krävs analys och konsekvensbeskrivningar av vilka effekterna blir av fattade beslut. På samma sätt kan man väl i rimlighetens namn avkräva Miljöpartiet ett svar på hur ni ser på konsekvenserna av ert förslag. Om man inte godkänner en förlängning av 1952 års lag, vad får det för konsekvenser för bekämpningen av de grova brott vi här talar om? Vilka verktyg och befogenheter är Miljöpartiet berett att ge bl.a. Säkerhetspolisen? Vad har ni för alternativ? I reservation 3 av Vänsterpartiet och Miljöpartiet angående förlängning av lagen om hemlig kameraövervakning yrkas avslag på det i propositionen framlagda förslaget till lag om fortsatt giltighet av denna lag. Skälet är att det enligt reservanterna skulle vara dåligt utrett huruvida förslaget står i strid med våra grundlagar. Vid tillkomsten av lagen hade Lagrådet att granska huruvida de i propositionen föreslagna lagarna var förenliga med grundlagarna. Lagrådet fann inget skäl till erinran mot förslagen. Alltså har detta prövats, och frågan måste ställas vilka belägg det finns för påståendet att detta är dåligt utrett. Den utredare som regeringen tillsatt skall enligt direktiven också lämna förslag till ändringar i lagen om hemlig kameraövervakning. Med detta borde kraven i reservationen vara tillgodosedda. Fru talman! Jag vill med det anförda än en gång yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.
Fru talman! Det var många saker. Margareta Sandgren förutsatte att jag inte hade tilltro till Säpo. Det kan man väl varken svara ja eller nej på. Skall vi ha tilltro? Jag trodde att ett demokratiskt samhälle präglades av öppenhet och insyn och inte av tilltro. Det är precis det jag inte är säker på, och därför kan jag inte heller veta vilka alternativ jag har. Jag skulle vilja ha större insyn så att jag kunde bedöma de alternativen. Vi har kanske en säkerhetspolis i dag som inte behövs i den stora utsträckning som det verkar, vad vet jag. Det skulle vara intressant att få det prövat. Vad det får för konsekvenser kan jag inte heller bedöma eftersom jag inte får veta det. Det är ju den här slutenheten som är dilemmat och som gör att det också blir farligt när man får för långtgående befogenheter. Jag skulle vilja fråga Margareta Sandgren om det inte är underligt att ingen har analyserat verkningarna av den här lagen om hemlig kameraövervakning, som nu har gällt i ett år, med den tillämpning som polisen har kunnat göra. Vad har man gjort för tidsvinst? Det står någonstans att man kanske sparar tid. Kunde de här tolv fallen ha klarats upp med traditionella metoder, eller löstes de på grund av den hemliga kameraövervakningen? Detta är frågor av intresse. Men dem får vi inte heller beröra, utan nu skall det i stället bli lägre kriterier för användningen. Jag kan inte förstå att man kan göra dessa bedömningar utan att ha svarat på frågor av det slag jag nämnde.
Fru talman! Kia Andreasson skulle gärna vilja ha en analys av lagen om hemlig kameraövervakning. Men man redovisar alltså att det är alldeles för kort tid för att dra erfarenheter av detta. Därtill kommer också en redovisning från regeringens sida under 1997 av hur tillämpningen har verkat. Dessutom har Kia Andreasson liksom jag haft möjlighet att ställa frågan hur tillämpningen av 1952 års lag har skett och också frågan vilka skäl det finns för att ha den här lagen.
Fru talman! Enligt direktiven till utredningen av hemlig kameraövervakning skulle man inte analysera och kontrollera hur tillämpningen har verkat i praktiken. Det är ju direktiv av ett helt annat slag, nämligen om att införa lägre kriterier och att tillämpa dem i större utsträckning. Det är inte en analys av den naturen som jag efterlyser.

Fru talman! I det betänkande KrU2 som vi nu skall debattera behandlar kulturutskottet ett antal förslag till ändringar i lotterilagen. Våren 1994 antog riksdagen en ny lotterilag, som ersatte 1982 års lotterilag. I december 1995, när den nya lagen ännu inte varit i kraft ens i ett helt år, skrev tillsynsmyndigheten Lotteriinspektionen till regeringen och påtalade behovet av en översyn av lagen. Översynen av vissa bestämmelser redovisades i mars i år och ligger till grund för förslagen i den nu aktuella propositionen. Samtidigt aviserar regeringen att man har för avsikt att tillkalla en särskild utredare för att göra en övergripande översyn av lagen. Den tekniska utvecklingen, liksom uppfinningsrikedomen inom spelbranschen, medför enligt regeringen, framför allt ur skydds och konkurrenssynpunkt, att lagen bör vara utformad på ett sådant sätt att den inte kan kringgås. Man anser att en större analys av hela lagens konstruktion är befogad. Vi talar här om en lag som ännu inte har fungerat i två år och som alltså nu genom detta riksdagsbeslut får en mindre ansiktslyftning. Enligt min uppfattning finns det bara en slutsats som man kan dra av den hantering vi nu är inne i. Inom detta område, liksom inom andra områden som befinner sig under en så snabb teknisk utveckling, borde lagstiftningen inskränkas till att ge underlag för att beivra direkt bedrägliga beteenden från spelare eller lottköpare och från lotteriarrangörer. Denna uppgift måste anses ha högre prioritet än att detaljreglera olika spelformer. Det är mot den här bakgrunden man skall se de fem hemställanspunkter som de moderata motionerna innehåller och som har lett fram till våra tre reservationer. Jag avser att uppehålla mig vid två av dessa och överlåter åt min Skånekollega Sten Andersson i Malmö att som en något större kännare av spel och dobbelverksamhet utveckla tankarna kring den tredje reservationen. Fru talman! Först vill jag bara i korthet poängtera att utskottets skrivning med anledning av våra motioner om de s.k. lottförsäljningsautomaterna av oss moderater i utskottet tolkats så att utskottet har förståelse för de mycket små föreningarnas behov av att ha en enkel och lättadministrerad lotteriform som en stadig intäktskälla. Att den tekniska utvecklingen gör det möjligt att med hjälp av en slumptalsgenerator trycka en lottsedel i samband med att lottköparen stoppar in sina enkronor i automaten måste snarast anses utgöra ett större skydd för såväl lotteriarrangör som lottköpare, än att man trycker lotterna i förväg, blandar dem och stoppar ner dem i lottförsäljningsautomaten. Utskottets uttalande om att man utgår från att den förutskickade översynen kommer att vara slutförd före utgången av den övergångstid som gäller ställer vi oss helt bakom. Det är den positiva grundtonen i detta avsnitt av betänkandet som gjort att vi inte reserverat oss på denna punkt. I reservation 1 föreslår vi att det nu borde vara dags att slopa vinstandelstaket för egentliga lotterier. Lagförslaget föreskriver att lotteriarrangören måste behålla 50 % av insatserna. Det är dessutom en försämring med 5 procentenheter, sett med lottköparnas ögon, i förhållande till nuvarande lag. Majoriteten hävdar att konkurrensen har hårdnat och att flera folkrörelselotterier haft problem att uppnå förväntat resultat - för arrangören. Lösningen skulle alltså, enligt majoriteten, vara att man försämrar vinstvillkoren. Borde det inte vara precis tvärtom? Den lotteriarrangör som kan hänvisa till att den större andelen av lottköparnas pengar går tillbaka i form av vinster borde väl ha lättare att uppnå sitt förväntade ekonomiska resultat än den som anger att man kommer att behålla varannan satsad krona. Restriktionerna är ändå avsevärda. Den som vill sätta sig in i detaljerna hänvisas till betänkandet, s. 33 och 34, där de fyra lagparagrafer finns som innehåller de villkor som måste vara uppfyllda för att man skall få tillstånd att anordna ett egentligt lotteri. Den konkurrensbegränsande effekten anser vi att regeringen uppnått med råge, genom att inte utnyttja riksdagens bemyndigande från våren 1994 att sälja statens aktier i AB Tipstjänst till det svenska föreningslivet. Den nya riksdagsmajoriteten valde i stället att slå ihop Tipstjänst och Penninglotteriet. I motionen 1996/97:Kr519 föreslår Bo Lundgren och Karl Gösta Svenson att bemyndigandet från 1994 skall fullföljas. Riksdagen får alltså möjlighet att återigen ta ställning till detta förslag längre fram under året. Fru talman! Reservation 2 om vissa automatspel överlåter jag, som jag tidigare sagt, till Sten Andersson att utveckla. Jag övergår i stället till reservation 6 om inväxling av värdebevis mot kontanter. Det är den reservation jag yrkar bifall till, som en markering av att regeringen här nått en detaljeringsnivå på lagstiftningen som är olämplig, av många olika skäl. Den inskränkning i spelarens valfrihet som det skulle innebära att spelvinsten i form av ett värdebevis, typ presentkort, bara får växlas in mot kontanter upp till högst 100 kr minskar spelets attraktionskraft, jämfört t.ex. med det roulettspel som ofta kan tänkas förekomma i samma lokaler utan dessa restriktioner. Det minskar i sin tur det överskott på värdeautomatspelet som var avsett att komma föreningslivets barn och ungdomsverksamhet till godo. Härtill kommer dels att lagbestämmelsen medför ökad administration och därmed ökade omkostnader, dels att den är svår att kontrollera och inte överensstämmer med de flesta spelares normala rättsuppfattning. Det handlar i praktiken om att den som spelar på en s.k. värdeautomat inte själv skall kunna avgöra hur stor del av sin eventuella vinst han eller hon skall förbruka på den restaurang eller det hotell där automaten finns. Det finns i dag bara ett tillstånd att bedriva spel på värdeautomater. Det tillståndet har Tipstjänst, för en apparat som kallas för Jack Vegas. Man har i dag 280 automater utsatta på 88 restauranger. Tillståndet gäller till mitten av år 2000. Spelet är kringgärdat av särskilda villkor. Antalet automater per spelplats är begränsat. Spel får bara förekomma i lokaler med utskänkningstillstånd. Lägsta ålder för spel är 18 år. Värdet av vinsterna skall motsvara minst 85 % av insatsernas värde. Här finns det minsann inte någon Dessa regler anses inte tillräckliga, utan nu vill regeringen dessutom reglera vinstutdelningen. Man hänvisar till att värdeautomaten annars av spelaren skulle kunna uppfattas som en penningautomat, vilket aldrig varit lagstiftarens mening. Värdeautomatspelaren, som alltså maximalt kan vinna 200 gånger insatsen, kan vid maximal tursamhet efter avslutat spel stå med ett presentkort värt 1 000 kr i handen. Självfallet kan det användas till att betala notan på restaurangen, den egna och kanske någon annans, men skulle den spelande vilja använda en del av sin vinst för att betala taxiresan hem, kan detta bara ske om resan kostar under 100 kr. Är inte notan stor nog att täckas av vinsten uppstår säkert lockelsen att konsumera mellanskillnaden, eller att på ett mer eller mindre hederligt sätt få kompensation för den. Fru talman! Den detaljreglering som föreslås gagnar ingen. Jag yrkar därför bifall till den moderata reservationen nr 6.

Fru talman! Lotteri och spel har under de senaste åren fått en allt större betydelse för föreningslivet. I och med de nedskärningar som kommuner, landsting och stat har gjort på dessa icke lagreglerade verksamheter har de fått stora ekonomiska bortfall som gjort att föreningslivet till stor del tvingats finansiera sin verksamhet med spel och lotterier. Alla vet hur viktig den ideella föreningsverksamheten är. Dess ekonomiska trygghet borde inte spelas in, som jag ser det. Jag är övertygad om att många med mig har blivit uppfostrade inom föreningsrörelsen och kan bekräfta vikten av den. Vi fick en fristad, med andra vuxna än våra egna föräldrar, ett bra normsystem och en målsättning med verksamheten och vår fritid. Man var någon och man betydde något för andra. För mig var detta mitt andra hem. Även för 20 år sedan hade föreningslivet ekonomiska problem. Vi anordnade basarer, sålde lotter och sparade vår veckopeng för att kunna betala lägeravgiften när familjens ekonomi inte räckte till. I dag är det ännu kärvare. Kommunernas, landstingens och statens bidrag har minimerats. Denna icke lagreglerade verksamhet har fått stryka på foten när pengarna inte räckt till skola, barnomsorg och äldreomsorg. Samtidigt finns det stora grupper av ungdomar som driver omkring och inte har något att göra på sin fritid. Risken att de förstör och begår destruktiva handlingar är stor. Detta slår tillbaka på samhället, som får en dyrare nota att betala. Nedskärningarna har gjort att föreningslivet inte längre är lika tillgängligt som tidigare. Avgifterna har höjts. Kommunerna hyr numera ut sina sporthallar till ungdomsföreningarna. Alla har helt enkelt inte råd med detta - varken föreningarna eller ungdomarna, som kanske inte har råd att betala den förhöjda medlemsavgiften. Samtidigt som stat och kommun gjort dessa neddragningar har staten ökat sitt intresse i spelmarknaden. Det har inneburit att man inte längre kan ha lokala lotterier eller bingo eftersom dessa har utkonkurrerats av de statliga spelen. Man har därför tvingats spela ett allt högre spel, och konkurrera med staten. Lotterimaskiner, lyckohjul, Bingolotto - listan kan göras lång. Nedskärningen på föreningslivet innebär även att ungdomar i allt mindre utsträckning kan få en aktiv fritid. Ungdomar av i dag tenderar mer att spendera sin tid och sina pengar på statliga spel än vad man gjorde förr. Tron på att man skall vinna högsta vinsten hålls vid liv genom reklam. Alla vet ju att något jobb kan man inte få. Man tror helt enkelt att det är större chans att vinna på ett av statens lotterier än att få ett arbete. Fru talman! Systemskiftet har nått långt inom idrottsrörelsen. Föreningsliv som till betydande delar finansierats med bidrag och lokala lotterier finansieras nu genom spelbolag. För att nå ut med sitt budskap att spela mer och satsa på idrottsrörelsen tar man maffiga reklamkampanjer och TV-mediet till hjälp. Jag ifrågasätter detta. Jag anser att breddidrott och föreningsliv främst skall finansieras över skattsedeln. De skall varken läggas ned på grund av bristande resurser eller bekostas av spel. Jag ifrågasätter den direkta kopplingen som nu finns mellan idrott, spel och bidrag. Ökat spelande kan också leda till destruktivitet och beroende. Det vill inte föreningslivet bidra till. I detta finns alltså en motsättning. Ändå har jag inte sagt ifrån till det nya vinstdelningssystem som riksdagen beslutat om. Jag vill i alla fall påvisa att det finns en viss motsättning, och jag hoppas att vi kan fortsätta diskutera detta. Jag hoppas också att den översyn angående bidraget till föreningslivet som kommer att tillsättas skall titta på och analysera hur detta påverkar ungdomarnas och vår egen vardag. En konsekvensanalys bör göras. Forskning behövs, och den behöver utvecklas. Det räcker inte med de 2 miljoner kronor som regeringen avsatt till detta. Enligt ett seminarium om spelberoende på Lotteriinspektionen i förra veckan ansåg Folkhälsoinstitutets representant att spelberoendet i Sverige uppgår till mellan 1 och 3 %. Det innebär att spelberoendet definieras som en folkhälsofråga. För att klara forskning i tillräcklig omfattning för att kunna hjälpa de drabbade personerna skulle ett anslag på 300 miljoner kronor behövas. Fru talman! Två utredningar kommer att göras - en angående lotterilagen och en angående det statliga stödet till idrotten. Jag förutsätter att dessa båda utredningar kopplas väldigt nära till varandra eftersom de hänger samman så intimt. I betänkandet KrU2 om vissa spel och lotterifrågor som vi diskuterar här i kväll föreslås en hel del förändringar i lotterilagen. Bl.a. föreslås en åldersgräns på 18 år för trav, att automatspelet Lyckohjulet förbjuds, att vinstandelstaket för lotteri sänks från 55 till 50 %, att vadhållning i samband med lokal idrottstävling tillåts och definieras som lotteri och att automatspelens kontantvinster begränsas till 100 kr. Allt detta är bra, tycker jag. Men det är litet otillräckligt. Det finns en majoritet i utskottet för att lyckohjulen förbjuds. Dock är vi litet oense om på vilket sätt det skall göras. Vänsterpartiet anser att en dryg månad från beslut till lagens ikraftträdande är en alltför kort tid. Av den anledningen har vi reserverat oss i utskottet, och vi anser att en övergångstid på ett år behövs. Såväl föreningar och företag som personal råkar illa ut om en övergångstid inte kan accepteras. Jag oroar mig för beslut som inte har konsekvensanalyserats tillräckligt. Risken finns att arbetsgivarna inte klarar av sitt arbetsgivaransvar. De föreningar som har byggt upp sin verksamhet kring dessa inkomster kommer inte att klara sin finansiering efter årsskiftet. För dessa föreningar handlar det om att finna nya projekt som kan bidra till att finansiera verksamheten. En dryg månad för omställning är en alltför kort tid för en ideell förening eller en arbetsgivare. Kopplat till övergångstiden föreslår också Vänsterpartiet att lyckohjulen skall innefattas av produktansvar. Det innebär att automatspel som inte längre är tillåtna skall samlas in och skrotas. Det skulle motverka uppkomsten av illegalt spel samt innebära en del miljövinster. I propositionen föreslås att förbudet för underåriga att delta i vissa spel utvidgas till att även omfatta vadhållning på hästtävling. Det är också ett bra förslag, men jag tycker att det borde utvidgas till att gälla vadhållning i samband med idrottstävling på nationell och internationell nivå. Det finns ingen saklig grund, som jag ser det, för att ATG skall beläggas med lagstiftning medan det numera sammanslagna Tipstjänst och Penninglotteriet enbart skall ha åldersbegränsning knutet till koncessionen. En lagstiftning ger återförsäljare och föräldrar större kraft att säga nej till underårigas spel. Vi vet att ju fler det är som spelar, desto fler är det som kommer att få problem med sitt spelande. En lagstiftad åldersgräns skulle begränsa spelandet och spelberoendet. Det är en metod - att faktiskt försöka åldersreglera spelen så mycket det går. Vi vet att de som idrottar även spelar i större utsträckning än andra. En orsak kan vara att pengarna delvis går tillbaka till idrottsrörelsen. Vänsterpartiet vill därför att utredningen Bidrag till föreningslivet, där man skall se över statens bidrag till föreningslivet, även tittar på den direkta kopplingen mellan lotteri och bidrag. Idrottare uppmuntras faktiskt att spela mer när den här kopplingen finns. Jag tycker att det är en litet felaktig koppling att det skall vara på det viset. Ett annat dilemma är som jag ser det automatspel över huvud taget, inte bara lyckohjulen som nu förbjuds. Jag hoppas att den översyn som skall göras av lotterilagen kommer fram till att alla automatspel med snabba dragningar förbjuds. Jag tycker inte att några sådana spel skall accepteras, inte ens om de är statliga. Spel med snabba dragningar kan leda till just ett destruktivt spelberoende. Det tillstånd som Tipstjänst i dag har för automatspel går ut år 2005 och jag hoppas att det inte kommer att förnyas. En annan fråga som kommer upp i debatten om spelberoende, är att det har förekommit att ombud givit kredit för spel. En åtgärd som skulle kunna motverka detta är att redovisning sker oftare, var eller varannan dag. I gengäld kan spelbolagen ge större provision till ombuden, som ju skulle förlora på ränteintäkterna. Ett annat problem som jag hoppas att utredningarna tar upp är att spel på internet måste ses över. Det är något som kommer mer och mer. Fru talman! Som synes finns det många problem. Det finns frågetecken angående spelandet som behöver rätas ut. Det skall vara kul att spela, tycker jag. Det är något man skall kunna unna sig för att få litet spänning då och då som grädde på moset. I dag tror jag inte riktigt att det är så för alla. För Vänsterpartiet är det också självklart att det allmänna skall garantera föreningslivets fortlevnad och ungdomars rätt till en meningsfull fritid utan att det moraliska dilemmat mellan förening och stat och stat och inkomstkälla behöver uppstå. Fru talman! Jag ställer mig bakom tre reservationer i detta betänkande, men jag yrkar bifall endast till reservationerna 4 och 8.

Fru talman! De två värderade föregående talarna i detta ärende är ju varandras kontraster. Moderaterna och Jan Backman förordar ett mer laglöst tillstånd, medan Charlotta Bjälkebring och Vänsterpartiet vill ha mer, och mer konkreta, regler för nästan allting och begränsa spelandet väldigt mycket. Eftersom regeringen och utskottsmajoriteten har hamnat ungefär mittemellan de två ytterligheterna, drar jag slutsatsen att vi har hamnat ganska rätt. Först och främst vill jag säga att den som föreställer sig att spelandet i Sverige har ökat alldeles kolossalt nog har litet fel. Såvitt jag vet har spelandet under de senaste 20, 25, kanske 30, åren har varit så stort att svenska folket spelat för ungefär 2 % av nettoinkomsten efter skatt. Av det har ungefär 50 % gått tillbaka till spelarna i form av vinster. Denna nivå på spelandet har inte förändrats i någon större utsträckning under den här tidsperioden. Det har skett en liten höjning, men det rör sig om ganska måttliga procentsiffror. Det är fråga om väldigt litet förändringar av det totala spelandet. När lotterilagen, den lotterilag som nu gäller, debatterades här i riksdagen den 3 juni 1994, sade jag, och jag citerar mig själv: "Jag vill emellertid säga att det enligt min mening finns skäl att tro att lotterilagstiftningen inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att ses över igen." Det är precis vad som sker nu. Skälen då var den tekniska utvecklingen; datorer och elektronik. Det var också den uppfinningsrikedom som spelanordnare av olika slag visar. Utvecklingen är faktiskt expansiv, och utbudet av spel och lotterier ökar och förändras ständigt. Men i förändringen ligger också att det finns spel som läggs ned. Det är inget ovanligt. Regeringen anger samma skäl att göra en översyn. Men regeringen säger också att en del förändringar bör göras nu. En sådan förändring gäller automatspelet. Det har varit många turer sedan 1994 när det gäller spelautomater. Ett av syftena med de förändringar vi nu är beredda att genomföra, är att skapa klarhet om vad som gäller. Det som väckt störst uppmärksamhet i propositionen är förslaget att förbjuda spel på s.k. lyckohjul. Lotterinspektionens beslut i februari 1995 att förbjuda fortsatt spel på sådana automater överklagades till länsrätten i Södermanland. Skälet till att länsrätten då biföll överklagandet, var att vinsterna betalades ut av en funktionär i bingohallen och inte av själva automaten som förutsattes i lagtexten. Jag är övertygad om att den stora majoritet i riksdagen som stod bakom beslutet inte avsåg att själva sättet att betala ut vinsten skulle vara avgörande för om automaten skulle vara förbjuden eller inte. Men uppfinningsrikedomen är som sagt stor. Detta är emellertid ett hål i lagstiftningen som vi nu täpper till. För övrigt innehåller förslaget från regeringen förändringar som innebär att reglerna för vadhållning i samband med idrottstävlingar inom en kommun mjukas upp. Reglerna för underårigas spel skärps. Det blir möjligt för anställda att under vissa förhållanden delta i spel, och vinstandelstaket i egentligt lotteri sänks från 55 % till 50 %. Skälet till den förändringen är en önskan att minska konkurrenstrycket inom spelmarknaden. Därmed kommer jag in på reservationerna. Moderaterna vill inte sänka vinstandelstaket. De säger att konkurrensen redan är tillräckligt begränsad. Det är, med förlov sagt, inte korrekt. Det är riktigt att det inte finns någon konkurrens i fråga om vadhållning på hästar och idrottstävlingar. Där har ATG och Tipstjänst ensamma koncession inom respektive område. På lotterisidan är det däremot en intensiv konkurrens om spelarnas insatser. Nummerspel, papperslotter, skraplotter, bingo, bingolotto och annat bidrar till att det inom de här områdena råder en mycket hård, ja knivskarp, konkurrens. När vi då vill sänka detta konkurrenstryck är det ju naturligt att inrikta sig på just lotteriområdet, där konkurrenstrycket är högst. En hård konkurrens innebär att lotterianordnare gärna frestas att höja den del av insatserna som utgår i form av vinster. Det leder faktiskt till lägre intäkter för föreningslivet i många fall. Inom alla möjliga slags föreningar och organisationer finns det gott om exempel på folkrörelselotterier som snart sagt har blivit fiaskon. När Jan Backman yttrar sig om detta uppfattar jag det som att han tar lottköparens parti. Men lotterier, speciellt de som anordnas av folkrörelserna, anordnas för att ge föreningen ett ekonomiskt tillskott. Anta att Jan Backman och jag är två föreningsledare på något litet ställe och att Jan kommer på idén att höja vinstandelen med 5 %. Då svarar jag bums med att höja ytterligare 5 %, och på så sätt minskar undan för undan den del av försäljningen som går tillbaka till föreningarna. Eftersom spelandet sannolikt inte ökar i denna kommun, blir det så att spelarna vinner men anordnarna, föreningen, förlorar. Därför tror jag att det är förståndigt att i en lag ange en högsta nivå för vinstandelen. Jag vill säga något kort om övergångsbestämmelserna. Automaterna torde ha en mycket hög lönsamhet. De betalar sig sannolikt på kort tid, och jag tror inte att man behöver ha någon större omsorg om automatägarna. För föreningslivet är det säkert inte någon överraskning att en sådan åtgärd som vi nu föreslår var att vänta. Det har ju länge varit uppenbart att länsrättens tolkning inte har stått i överensstämmelse med avsikten hos lagstiftarna. Det har alltså varit naturligt att vänta sig en sådan förändring. I betänkandet finns en hel rad andra förslag i reservationerna som i och för sig kan vara tänkvärda. Jag vill inte avfärda de synpunkter som från olika partier har framförts på olika delar av lotterilagstiftningen. Men eftersom regeringen nu förutskickar en grundlig översyn av lotterilagen finner jag det naturligt att vi inte nu vidtar några åtgärder med anledning av detta utan väntar på vad den översynen kan leda till. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Fru talman! Anders Nilsson sade att det totala spelandet inte har ökat. Det är alldeles riktigt. Men idrottsrörelsens behov av spelpengar har däremot ökat som en följd av att andra bidrag från kommun, landsting och stat har minskat i motsvarande grad. Det är synd att den här kopplingen finns mellan idrottsrörelse, lotteri och spel. Jag ställer den här frågan till Anders Nilsson: Vad skulle hända med idrottsrörelsen om Bingolotto skulle upphöra? På vilket sätt skulle då idrottsrörelsen finansiera sin verksamhet? Finns det några statliga eller kommunala pengar som skulle kunna rädda verksamheten? Jag tror att mycket av idrottsrörelsen i Sverige helt enkelt skulle gå under och dö med Bingolotto.
Fru talman! Jag vill hänvisa till att det faktiskt har gjorts ganska mycket för idrottsrörelsernas möjligheter att få spelinkomster. 1994 års beslut innebar att vinstbeloppen för penningvinster höjdes i folkrörelsernas lotterier, att s.k. registreringslotterier under en treårsperiod fick höjt insatsbelopp till 20 basbelopp och att även vinstmöjligheterna i bingo och frilotterssektorn höjdes. Jag vill också peka på en sak som tydligen ingen har uppmärksammat i propositionen. Där föreslås att vadhållning på idrottstävlingar skall överföras till begreppet lotteri så länge det rör sig om vadhållning inom en kommun. Det ger alltså lokala föreningar möjlighet att anordna lokala lotterier med anknytning till exempelvis idrottstävlingar som hålls i den egna kommunen eller i den egna föreningen.
Fru talman! Det är alldeles riktigt, det som Anders Nilsson säger, att andelen vinstpengar har ökat. Det är sant. Men jag ifrågasätter detta rent ideologiskt. Vi borde kanske tänka nytt och annorlunda och inte koppla bidragen till idrotten till just pengar från lotteri och spelverksamhet. Jag tycker att det är fel med en sån koppling. Om däremot staten tar in pengar på spel och sedan i sin tur ger dem vidare till idrottsrörelsen är det bra. Men man skall inte ha en så tydlig koppling som i dag. Den insikten har jag kommit till nu. Jag vill diskutera och ifrågasätta detta. Jag hoppas att utredningen som nu skall tillsättas också tittar närmare på dessa frågor.
Fru talman! Idrottsrörelsen och ungdomsorganisationerna, föreningslivet, får ett mycket stort stöd från samhället. Det har vid olika tillfällen kvantifierats i ett antal miljarder. Fortfarande ligger nog samhällets totala stöd kring 6-7 miljarder. Det kommer från staten, landstingen och - huvudelen - från kommunerna. När man sedan diskuterar möjligheterna till spel och dobbel för organisationslivets del är det för att ge dem möjlighet att komplettera sina andra inkomster med pengar också från dessa områden. Det är de själva som väljer på vilket sätt det skall ske. Men om ett enstaka spel i den mycket rika flora som finns försvinner från folkrörelseorganisationernas horisont är det inte någon större katastrof. Uppfinningsrikedomen är stor, och de tekniska möjligheterna ökar undan för undan. Redan nu finns en utomordentligt stor flora av olika spel och lotterier att ta till om det skulle svikta på ett ställe.
Fru talman! Anders Nilsson uppmärksammade att jag i högre grad tog lottköparnas parti än arrangörernas genom vårt förslag att slopa vinstandelstaket. Jag vill ändå påstå att det som är bra för köparen i det här fallet indirekt också måste vara bra för säljaren. Anta att Anders Nilssons amatörteatergruppp och min Lions club var och en ordnar ett lotteri och att min förening låter en större del av lottpriset gå tillbaka till köparna. Då tror jag att köparna stimuleras till nya lottköp på ett sätt som de kanske inte hade gjort annars. Då drar jag nytta av det, medan Anders Nilsson kanske får leta efter andra intäktskällor till amatörteatern. Jag behåller pengarna som jag fått in till min klubb och skänker dem till något välgörande ändamål, t.ex. stöd till amatörteater.
Fru talman! Det är ju inte meningen att lotterilagstiftningen skall leda till resultatet att antingen Jan Backmans eller min förening slås ut. Meningen med hela den ungdoms och organisationspolitik som vi för är att organisationer, föreningar och sådant skall kunna leva tillsammans. Vår modell är nog inte den som möjligen är moderaternas: Den enes bröd, den andres död. Jag tror att Jan Backmans förening och min förening skall försöka leva tillsammans.

Fru talman! När Karin Israelsson här i riksdagen först uppmärksammade problemet med spelberoende skrattade man och undrade om man inte skulle få ha litet roligt i den här världen också. Samma reaktion möttes jag av när jag började intressera mig för den här frågan. Det gjorde jag efter att ha varit inbjuden till Riksförbundet för spelberoende och där mött spelberoende och anhöriga som hade drabbats väldigt svårt av den ekonomiska katastrof som ett destruktivt spelande kan förorsaka. Så småningom har man sett alltmer allvarligt på den här frågan, inte minst här i riksdagen. Folkhälsoinstitutet har numera som en av sina uppgifter att arbeta med frågan om spelberoende. De frågor som det här reser är ju: I vilken omfattning finns det här problemet? Vilka individer drabbas? Är det några spel som är farligare än andra? Hur kan vi hjälpa de människor som har fastnat i det destruktiva spelandet? För att få svar på detta behövs det mer forskning. Därför är det tillfredsställande att det i årets budgetproposition finns anslaget medel för sådan forskning. Det är 2 miljoner per år i tre år. Jag är naturligtvis också mycket glad över den välvilliga behandling som min motion har fått. Den kommande lotteriutredningen skall också belysa frågor som rör spelberoende och arbeta i nära samverkan med arbetsgruppen för spelberoendefrågor. Men det kommer att behövas pengar. Om vi skall agera på rätt sätt för att kunna fortsätta med ett spelande som är spännande, berikande och en positiv sak för många människor i deras fritid och samtidigt förhindra de mänskliga katastrofer som det destruktiva spelandet kan förorsaka behövs det ännu mer slantar. Förra veckan ordnade Lotteriinspektionen och Folkhälsoinstitutet ett seminarium om destruktivt spelande, som Charlotta L Bjälkebring tog upp. Det visade sig då att de statliga spelbolagen var intresserade av att det kommer fram mer forskning. Men på frågan om man kunde göra på samma sätt i de statliga spelbolagen som man har gjort i det statliga Systembolaget svarade man tveksamt. Systembolaget har nämligen anslagit ett belopp för forskning kring alkohol och alkoholberoende. De sade att man skulle kunna tänka sig det om staten bestämmer att de skall sätta av en del av sin vinst för sådan forskning. Men jag vet ju vad som händer om man tar upp detta med specialdestinerade bidrag från vinst som statliga bolag gör här i riksdagen. Då säger riksdagen nej. Vi sitter alltså i någon form av moment 22 situation. Därför vill jag aktualisera den här frågan i denna debatt. Jag har en annan motion som kom att hamna i socialutskottet fast den kanske egentligen borde ha hamnat i skatteutskottet eller i det här utskottet. Där har jag tagit upp om man inte kunde ta en del av de reklampengar som i dag används för att göra reklam för spel. Det är alltså 500 miljoner kronor om året. Säg att man tar 1-2 % av det här beloppet och lägger på forskning i stället. Det skulle betyda väldigt mycket för att vi inom rimlig tid skulle få ett bra underlag att fatta beslut på när vi går vidare och funderar över hur långt vi skall gå t.ex. när det gäller lagstiftning. Skall vi ha åldersgränser? Vilka skall få anordna spel osv.? Det är ju faktiskt först på faktaunderlag som vi kan fatta de rätta besluten i riksdagen. Anita Persson var också med på seminariet förra veckan. Jag skulle väldigt gärna vilja höra hennes syn på möjligheterna att skapa en forskningsfond vars syfte skulle vara att ge oss ökad kunskap om vilka det är som riskerar att bli beroende, vilka spel som är mer riskabla än andra, hur man rehabiliterar människor på bästa sätt och hur hjälper man deras anhöriga.

Fru talman! Ledamöter och åhörare! Under de senaste veckorna har jag hört flera ledande socialdemokrater säga att de inte har några svar utan bara frågor. Vi måste ställa oss frågor. I Miljöpartiets vision om ett framtida samhälle behöver vi inte ställa oss frågor. I vår vision skall det klart och tydligt framgå vad vi betalar via vår skattsedel för t.ex. kultur, barn och ungdomsverksamhet och för folkrörelsernas verksamhet med barn och ungdomar. Det skall klart kunna läsas ut vad som kräver delfinansiering. Man skall också kunna se vilka som delfinansierar. Den blandade finansieringsmodell som breder ut sig alltmer i dag tycker jag tyder på att man inte riktigt kan bestämma sig. Någon sade här att kulturutskottet har hamnat mittemellan två fraktioner. Det är kanske en riktig analys. Men det kan också vara så att det har blivit på det här sättet för att man inte riktigt vågar ta ställning, för att man inte riktigt vill visa. Sedan bygger man på med nya regler, nya krångligheter och ändrar litet här och där. I dag sitter vi med en salig röra och ett fullständigt moras av olika regler som är mycket svåra att begripa sig på. För varje liten regel måste man nästan gå tillbaka och titta historiskt för att förstå hur den har kommit till och varifrån olika procentsatser kommer. Det är oerhört komplicerat. Men Miljöpartiet ställer inte frågan varför. I vår vision vill vi att det klart och tydligt skall framgå vad vi betalar över skattsedeln. Fru talman! Sedan kan man också fundera över om barn och ungdomar skall tvingas finansiera sin verksamhet genom att t.ex. sälja lotter. Jag vet att en del har pratat om barnarbete. Säkert skulle någon gärna gå upp och säga att det inte finns någon som tvingar någon att göra någonting. Det är ett stark ord. Men det kan också vara så att en klubb kan säga att för att få vara med i den klubben så förutsätts det att man också säljer lotter. Vad är det för skillnad mot att klart och tydligt tala om att man tvingas göra detta om man vill vara med, annars får man inte vara med? Jag tycker att man skall vara klar och tydlig och tala om via skattsedeln att det här ställer staten upp på, det här ställer kommunen upp på, det här ställer landstinget upp på och det här kräver andra finansieringsvägar. Generellt kan man säga att barn och ungdomsverksamhet och svenskt kulturliv alltmer får förlita sig på andra finansieringsformer, t.ex. spel, lotterier och sponsorinsatser på olika sätt. Men det kommer liksom bakifrån. Det är ingen som talar om det. Jag tycker inte att det känns bra. Däremot är jag positiv och yrkar bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande. Jag har ingen egen reservation, eftersom vi i kulturutskottet säger att vi kommer följa den här utvecklingen noggrant och att vi vill ha en övergripande översyn. Då kommer naturligtvis spelberoendets utveckling att finnas med i den övergripande översynen, annars är det ju inte en övergripande översyn. Det står dock icke när utredningen skall komma till stånd. Det står i en nära framtid. Men det kanske föredragande för regeringspartiet kan precisera. Sedan är vi också positiva till att täppa till hål, men det är ju som sagt att komma efter. Det är bättre att vara klar och tydlig från början. Anders Nilsson tog också upp en annan sak som har med spelandets utveckling att göra. Det har inte skett några förändringar under en lång period och spelandet ökar sannolikt inte, säger Anders Nilsson, som har mångårig kompetens på detta område, och beskriver nya lotterier som kan bli ett fiasko. Jag ryser, eftersom Anders Nilsson med sin långa erfarenhet bekräftar vad jag hela tiden varit orolig för, nämligen att ett nytt OS-lotteri inte kommer att dra till sig nya spelare. Det kan bli fiasko och det kan också få effekten att det tränger undan andra lotterier. Konsekvensen blir att pengar, som annars kunde ha gått till folkrörelser, inte gör det. Då blir det intressant att se om pengarna kommer till via skattsedeln. Det är mycket oroande att få det som vi har sagt i en annan debatt klart och tydligt bekräftat. Det är alltså inte alltid roligt att få rätt. I princip ställer vi oss bakom reservationerna 7, 8, 9 och 11. Men vi yrkar inte bifall till dem, eftersom vi utgår från att det som där sägs kommer att ingå i en övergripande översyn.

Herr talman! Först måste jag rätta till ett missförstånd. Min gode vän Jan Backman påstod i sitt anförande här att jag är en form av expert på spel och dobbel. Om det bara hade varit så väl! Tyvärr är det inte så, men jag tillstår att jag verbalt är ansvarig för 13 moderaters V 75-förluster varje vecka. Vi har vunnit mycket - dess värre bara erfarenheter och de kan inte växlas in på banken på hörnan mittemot. Jag hade tänkt prata om reservation nr 2, men först har jag en liten fråga baserad på reservation nr 6. Jag förstår inte den reservationen. Det är möjligt att mina händer är små och min fattningsförmåga ännu sämre, men jag fattar inte vad som här sägs. Man vill alltså förbjuda vadhållning kring fotboll och ishockey, men man kan tänka sig undantag för stryktipset och måltipset. Jag förstår att stryktipset och måltipset gäller fotboll och ishockey. Jag skulle vilja ha ett svar från Kristdemokraternas och Centerns representanter i det sammanhanget. Nämnda ekvation lär inte gå ihop. Barbro Westerholm vill, som vanligt, förbjuda allting som en majoritet av svenska folket tycker är trevligt. Men okej, det är hennes hobby. Hon lever på detta, och låt henne göra det i framtiden också! För många år sedan var t.o.m. jag en mycket lovande fotbollsspelare. Ingen kan tro det som ser mig i dag, men det är faktiskt sant. Våra ledare på den tiden jobbade högst ideellt. De fick inga pengar. Jag tror att mina föräldrar betalade 5 kr per år för mitt medlemskap i Håkanstorps BK i Malmö, som klubben på den tiden hette. Man tjänade alltså inga pengar på att vara aktiv i en förening. Man engagerade sig därför att man såg ett syfte med att fostra ungdomar på ett någorlunda vettigt vis. Litet grand av den rollen har i dag bingospelet övertagit. Många av dem som i dag är engagerade i bingospel och som praktiskt jobbar med bingo får alltså ingen eller en mycket liten ersättning för sitt arbete. Den möjligheten vill man nu i praktiken ta bort. Jag påstår inte att man vill ta bort bingospelet, men genom att omsättningen på bingo minskat har bingoarrangörerna försökt införa s.k. lyckohjul för att stärka attraktiviteten. Det skall nu förbjudas. Jag påstår här i riksdagens talarstol att detta är ett påfund av Tipstjänst understött av Lotteriinspektionen, och detta vill man nu att riksdagen skall effektuera. Jag undrar beträffande de pengar som idrottsrörelsen och föreningsrörelsen förlorar, om dessa tappar lyckohjulen, om ni i utskottets majoritet kommer att föreslå någon form av kompensation för detta. Skall någon form av statliga medel utgå från en viss budgetpost för att kompensera den ideella idrottsrörelsen och föreningsrörelsen för förluster som görs, därför att det inte är tillåtet att fortsätta med lyckohjulen? Herr talman! I dag nåddes jag av en bunt fax. Faxen är många och framför allt mycket intressanta. Jag vet ju vilket beslut som kammaren, förmodligen på fredag morgon, kommer att fatta. Men baserat på vad jag i dag har läst kommer jag att väcka en interpellation och låta ansvarigt statsråd stå till svars för turerna kring lyckohjulen. Lotteriinspektionen i allmänhet - med tanke på dess agerande - och Tipstjänst i synnerhet skall inte få stå oemotsagda. Jag skall inte förlänga kvällens debatt från den synpunkten, utan jag återkommer, som sagt, med en interpellation till ansvarigt statsråd. Lotteriinspektionen har länge velat förbjuda verksamheten med lyckohjulen, men den lag som Sveriges riksdag har stiftat säger att de är tillåtna. Lotteriinspektionen drog lyckohjulen inför skranket, men förlorade. Lyckohjulen kom alltså att vara tillåtna och är det till dess att en majoritet i Sveriges riksdag i övermorgon kanske beslutar om motsatsen. En sak som är mycket intressant i detta sammanhang är det faktum att inspektionsverksamheten, för att det skall vara en point med denna, skall vara fristående. Den skall inte kunna misstänkas för något. Det är precis som det var med den romerske kejsaren Caesars hustru, som aldrig fick misstänkas. Om jag inte har läst fel i mina papper är en del av de tjänstemän som i dag jobbar med dessa frågor på Lotteriinspektionen betalda av Tipstjänst. Tipstjänst har arbetsgivaransvaret för dem. Kan någon tala om för mig att man bedriver en opartisk verksamhet? Framför allt skulle jag vilja vända mig till Lotteriinspektionens ordförande Anita Persson. Hon kan väl svara på min fråga. Vem är det som kontrollerar Tipstjänst? Jo, i praktiken är det Tipstjänsts anställda som själva kontrollerar Tipstjänst. Herr talman! Jag yrkar inte bifall till min motion. I vårt parti har vi bestämt oss för att yrka bifall endast till vår reservation; detta av rent praktiska skäl. Jag anser att hanteringen av det här varit mycket dålig. Det skulle vara intressant att se majoriteten besöka småklubbar för fotboll, frimärken eller vad det nu kan vara och tala om för dessa att de kommer att förlora pengar, därför att Tipstjänst i sin iver att vinna ett monopol har tagit över. Herr talman! Som jag tidigare sagt återkommer jag med en interpellation. Jag vill dock upprepa min fråga till Kristdemokraterna och Centern: Vari ligger skillnaden mellan fotbollstipset och ishockeytipset å ena sidan och mellan stryktipset och måltipset å andra sidan?
Herr talman! Sten Andersson drabbas alltid av något slags selektiv dövhet när jag talar. Han vill framställa mig som något slags förbudstant. Om Sten Andersson hade hört på vad jag sade hade han hört att jag inte alls är ute efter att förbjuda spel, och jag var väldigt tydlig på den punkten. Jag vill tillägga att jag deltar i en folkpartistisk tipsgrupp som är ungefär lika litet framgångsrik som den grupp som Sten Andersson ingår i bland Moderaterna, men roligt är det. Vad jag vill hitta är en kunskap som gör att vi kan förebygga att en del människor hamnar i ett destruktivt spelande, som gör att deras familjer far illa. För det behöver vi fakta, och för att få fram dessa fakta behöver vi pengar, och det är de pengarna som jag försöker få fram, bl.a. genom en debatt här i riksdagen.
Herr talman! Jag skall visa prov på god uppfostran och ber om ursäkt om jag påstod att Barbro Westerholm alltid förespråkar förbud. Men jag tycker att det är tråkigt att vi båda tillhör gäng som alltid förlorar!

Herr talman! Jag vill först göra ett tillrättaläggande för Sten Andersson, som inte gillar att inspektionen finns och att det finns en kontroll av verksamheten. Inspektionen har ingen anställd som betalas av Tipstjänst. Däremot har det funnits en anställd som numera har gått i pension, men han är som sagt inte kvar i Lotteriinspektionen. Han hade inte heller med de här frågorna att göra. Jag vill också bemöta påståendet att Tipstjänst skulle ha någonting med lyckohjulen att göra. Så är inte fallet. Vi uppmärksammade lyckohjulen redan i februari 1995, och Tipstjänst var inte inblandat och hade inte värdautomaterna på den tiden. Herr talman! På den direkta fråga som jag fick av Barbro Westerholm om en forskningsfond vill jag svara att jag kan tänka mig att ett förslag om en sådan kan bli resultatet av den undersökning som nu kommer att ske genom de föreslagna 2 miljonerna till forskning om spelberoende. Om det skulle bli ett resultat har jag ingen anledning att motsätta mig det. Däremot tycker jag inte att man skall ha specialdestinerade medel i statsbudgeten. Herr talman! Jag är glad över att kulturutskottet så snabbt kunnat behandla propositionen, så att riksdagen kommer att fatta beslut om erforderliga ändringar i lotterilagen före årsskiftet. Som flera talare har sagt har lagen ännu inte hunnit verka i två år, och ändå är de förändringar som nu föreslås nödvändiga; utvecklingen går så fort på den här marknaden. Som ordförande i Lotteriinspektionen gjordes jag uppmärksam på de oklarheter som fanns i lagstiftningen. Vi underrättade på ett tidigt stadium regeringen om den mycket oroande utvecklingen, framför allt när det gäller de "äventyrliga automatspelen". Den tekniska utvecklingen har lett till att det har varit alltför enkelt att med mycket små förändringar i automaterna få dessa att falla utanför lagreglerna. Detta har i sin tur medfört att marknaden översvämmats av spelautomater, som då inte omfattas av lagstiftningen. Lyckohjulen liknar de s.k. enarmade banditerna, som riksdagen förbjöd 1978, men de betalar inte ut pengar, utan detta gör personal i lokalen. Anledningen till att spelen förbjöds 1978 var att de förorsakade stora sociala problem. För restaurangnäringen fick de enarmade banditerna en avsevärd betydelse, och branschen stöttades upp av dessa spelintäkter på ett sätt som ledde till stora struktursvårigheter. Det ansågs principiellt otillfredsställande och stötande att allmänhetens spelbenägenhet utnyttjades i enskilt vinstsyfte. För närvarande finns ca 400 s.k. lyckohjul placerade i bingohallar. Ytterligare ca 2 500 lyckohjul finns placerade i tobaksaffärer och bensinmackar. Här går inget eller endast en marginell del av överskottet tillbaka till folkrörelserna. Inte heller förekommer det någon kontroll av spelprogram eller spelsäkerhet. Den enskilde är helt utlämnad åt utställarens villkor. Lyckohjulen är genom bristen på kontrollmöjlighet och därigenom med all sannolikhet svarta pengar - jag tror inte att arrangörerna betalar någon skatt på sina vinster - det största hotet mot folkrörelsernas spel och lotteri. Jag är därför glad att min motion tillstyrkts, att oklarheten beträffande automatspel nu tas bort och att lyckohjulen klart förbjuds fr.o.m. nyår. Det är som jag ser det den viktigaste frågan, men några frågor till som finns med vill jag kommentera. I den nuvarande lagstiftningen är lokal vadhållning förbjuden. För många föreningar hade den lokala vadhållningen stor betydelse och var ett trevligt inslag i samband med hemmamatcher och liknande i fotboll, ishockey och speedway. Spelet var av ren förströelsekaraktär och var omtyckt av publiken på arenorna. När vi nu tillåter vad på klubbnivå igen tror jag inte att det kommer att påverka spelmarknaden i någon större omfattning, men det gör att idrotten inte längre behöver kringgå lagen - jag tror att inte alla småklubbar har upptäckt att sådan vadhållning i dag är förbjuden. Det är också bra, tycker jag, med den allmänna sänkningen av vinstvärdet till 50 % av insatsernas värde. Förhoppningsvis kommer det att leda till en lugnare marknad och bättre lönsamhet. Spelarrangörerna trissar över varandra med höga vinstbelopp och allt högre vinstutdelningar. Därmed blir behållningen i lotterierna lägre, och framför allt blir det svårt för folkrörelserna att finansiera sin verksamhet med lotterier. En förändring föreslås också för värdeautomatspelet. Det införs en begränsning av vinstutbetalning i pengar till 100 kr. Jag har förståelse för att regeringen vill åstadkomma större skillnader mellan olika typer av automatspel och vill att framför allt gränsen mot penningautomaterna hålls klar och tydlig. Men man måste också tänka på att spel i restaurangmiljö bedrivs under speciella förhållanden och att man bör ha samma regler för olika sorters spel i samma miljö. När det gäller kasinospel är det tillåtet att växla in spelvinster i kontanter. Att då vinst på värdeautomat skall växlas in i presentkort kan innebära att alkoholkonsumtionen ökar, då man hellre dricker upp vinsten än samlar på presentkort, eller att man försöker växla in presentkorten mot kontanter till lägre kurs. Då en uppföljning av lagen nu kommer att ske motsätter jag mig inte regeringens förslag, men vi kommer från Lotteriinspektionen att följa utvecklingen mycket noga. Herr talman! Att det nu införs en åldersgräns för vadhållning på hästar är bra. Det är också bra att regeringen kommer att uppmärksamma åldersgränserna när den skall ge koncession till det statliga spelbolaget. Även inom detta bolag finns vadhållning som bör ha krav på åldersgräns. För ombuden är det enklare att det finns lagstiftning på området när de vill avvisa ungdomar från farligt spel. Därför bör en lagstiftning om åldersgräns även inom det statliga bolagets område ingå i den förnyade översyn som nu skall ske av lotterilagen. Det är bra att vi nu får en ny översyn av lotterilagen. Den tekniska och internationella utvecklingen går väldigt fort. I vissa avseenden kan lagen vara lätt att kringgå, och i andra avseenden blir önskvärda tekniska förändringar omöjliga att genomföra på grund av en stelbent skrivning. Jag hoppas att utredningen snarast tillsätts med uppdraget att anpassa lotterilagen till framtidens hot och möjligheter. En bra utveckling vore att göra om lagen till en ramlag, då utvecklingen på marknaden då lättare kan anpassas till riksdagens intentioner utan att varje liten förändring av marknaden måste beslutas av riksdagen. Med det anförda yrkar jag bifall till kulturutskottets hemställan i betänkandet.
Herr talman! Jag har en del frågor. Varför skall vi förbjuda minderåriga att spela på hästar? Kan minderåriga kommunicera med hästar på ett annat vis än vi äldre kan? Varför skulle de vara tillåtna att ägna sig åt andra spelformer men inte spela på hästar? Vad är poängen med det, är det den vanliga socialdemokratiska överförmyndarmentaliteten? Anita Persson påstod här att ett helt skrå, de som bedriver verksamhet med s.k. lyckohjul, inte betalar skatt. Det är väl ett väl häftigt påstående, som en ledamot av Sveriges riksdag åtminstone på något vis borde kunna vidimera. Låt mig sedan, herr talman, läsa innantill: När kontrollen av Tipstjänst skulle övertas budgeterade vi fullt arbetsgivaransvar för de nio anställda vid Tipstjänst. Åtta personer ville dock inte följa med till Strängnäs, varför Tipstjänst behöll arbetsgivaransvaret för dessa. Tipstjänst har fakturerat oss lönekostnaderna. Detta är skrivet av Anita Persson. Jag måste nu vända mig direkt till Anita Persson med en fråga: Anita Persson, har du skrivit detta? Det rimmar nämligen inte alls med vad du sade från talarstolen tidigare.
Herr talman! Vid övertagandet tog vi över en anställd, som alltså nu har gått i pension. Hans pension betalas delvis av oss, delvis av Tipstjänst. Han finns alltså inte kvar hos oss i Lotteriinspektionen. Vad gäller talet om svarta pengar är det så att vi inte kan kontrollera de här automaterna, hur mycket de tar in i vinst och hur mycket det spelas på dem. Det finns ingen möjlighet över huvud taget att kontrollera dem. Vinsten delas mellan de ansvariga för spelautomaterna och dem som har automaterna i sina lokaler. Hur mycket man redovisar i skatt för den vinsten låter jag vara osagt, men jag tror inte att det är ett enda öre.
Herr talman! Nu måste ändå Anita Persson bekänna färg. Det jag läste upp tidigare är alltså inlämnat av Anita Persson. Åtta av nio personer ville alltså inte flytta till Strängnäs, och dessa betalas i dag av Tipstjänst. Det handlar inte om en person som Tipstjänst betalar delar av pensionen för. En inspektionsverksamhet skall enligt min mening inte vara betald av ett företag som har intresse i branschen. Där har Anita Persson i alla fall kommit helt snett. Jag ställde också tidigare en fråga om hästar, som tyvärr inte är min specialitet, även om jag skulle önska att så var fallet. Varför skulle just spel på hästar inte tillåtas för minderåriga, om man nu skall låta andra spelformer tillämpas av minderåriga? Har hästar någon konstig förmåga att lura människor, eller vad beror det här ställningstagandet på?
Herr talman! Det är ju spelet som sådant det gäller. Det har ju inte med hästarna i sig att göra. Det är därför jag tycker att det är viktigt att regeringen i koncessionen också går in på det nya spelbolagets område och sätter en åldersgräns för viss vadhållning därinom. Ju tidigare man börjar spela, desto farligare är det, och det kan leda till ett spelberoende. Barbro Westerholm var ju med på vårt seminarium, och alla där tyckte att det var väldigt bra med en åldersgräns just därför att ju tidigare man börjar spela, desto lättare är det att man hamnar i ett spelberoende.
Herr talman! Jag uppskattar svaret från Anita Persson. Staten har ju betydande inkomster - 5 miljarder, tror jag att det är - av spel och har ju samtidigt därmed ett ansvar för dem som hamnar i ett destruktivt spelande. Jag ser alltså positivt på Anita Perssons inställning, att den kommande utredningen också skall undersöka möjligheten att göra precis som Systembolaget har gjort, nämligen att skapa en forskningsfond som kan ta fram mer kunskap om destruktivt spelande.

Herr talman! Ewa Larsson berömde nyss Anders Nilsson för att vara Socialdemokraternas okrönte spelexpert. Det var litet synd att hon inte utsåg Anita Persson i stället. Det hade nämligen varit bra om den klarsyn som Anita Persson visar när det gäller bekymret över att inte kunna växla värdeautomatkupongerna till kontanter hade fått prägla kulturutskottets s-grupp i den här frågan.

Herr talman! Spelmarknaden har förändrats radikalt och snabbt under de senaste åren. Det är den tekniska utvecklingen och den ökade konkurrensen som är de främsta orsakerna. För att bidra till en lugnare utveckling har vi kristdemokrater medverkat till att Tipstjänst och Penninglotteriet slås samman. Vi hoppas och tror att statens kostnader därmed kan minimeras och intäkterna maximeras utan att man får en osund utveckling av spelet. Den tekniska utvecklingen går alltså rasande fort, och uppfinningsrikedomen är, som någon sade tidigare, väldigt stor inom spelbranschen. Enligt regeringen är det lämpligt med en översyn av lotterilagen. Det tycker vi också, trots att lagen bara är två år. Ett exempel på en mycket viktig fråga i det sammanhanget, en fråga som också har berörts tidigare i debatten, är hur interaktivt spel från hemmet och spel med kreditkort kan stävjas eller regleras. Spel på kredit och spel hemifrån är ganska oroande, eftersom det finns väldigt stora sociala risker med en sådan utveckling. Vi tror att det är värdefullt att den utredning som tillsätts blir parlamentariskt sammansatt, så att alla partier skall ha möjlighet till inflytande och delaktighet i utredningsarbetet. Eftersom spelfrågorna inte i första hand handlar om teknik, utan mer om sociala aspekter - såsom spelberoende och spel bland underåriga, som nämnts i debatten -, om folkrörelsefinansiering och om statens inkomster är det viktigt att utredningen är parlamentarisk. Utskottet har ansett att det skall ankomma på regeringen att besluta om vilken utredningsform som skall väljas som lämplig för översynen. Vi anser att den bör vara parlamentarisk, och jag har därför reserverat mig på den punkten. I propositionen föreslås vissa ändringar i lotterilagen. Vi stöder dessa förslag till ändringar. Det är bra att 18-årsgränsen blir lagstadgad för deltagande i vissa lotterier. Det tycker vi är mycket viktigt. Det är också viktigt att en sådan företeelse som lyckohjulet kommer att höra till automatspel i lagens mening. Förekomsten av lyckohjul i samband med bingospel får väl anses som ett resultat av en lucka i lagen. Det kan man också säga om varuspelsautomaterna. De konkurrerar i praktiken med de regelrätta värdeautomaterna, men utan deras regelverk. Herr talman! Vi har fått löfte om en översyn. Det är jag mycket glad för. Men vi vet inte när den kommer, och vi vet ingenting om direktiven. De kan praktiskt taget se ut hur som helst. Jag hoppas att det alla talare har lyft fram som viktiga frågor att analysera i utredningen verkligen finns med i direktiven. Vi kan inte besluta om det här i kammaren, men vi kan vädja till våra socialdemokratiska ledamöter i kulturutskottet och i övrigt att de ser till att vi får med så mycket som möjligt. Det är en angelägen fråga. Jag yrkar bifall till reservation nr 9.
Herr talman! Jag kom in i riksdagen 1983. Då sade man att riksdagen var en enorm kunskapsbank. Jag har under åren lärt mig en hel del, men det finns fortfarande vissa luckor i min kompetens. Jag ställde en fråga tidigare. Jag sade fel. Jag nämnde reservation 6. Det handlar om reservation nr 7, där kd och Centerpartiet säger att man vill förbjuda spel för minderåriga på fotboll och ishockey, men att man kan undanta stryk och måltips. Om jag skall vara allvarlig, fru Rizell, vill jag säga att det är en skam för riksdagen att visa en sådan dokumentabel inkompetens att man sätter sitt namn under en reservation som man inte vet vad den handlar om. Det bästa med denna reservation var att två ord skulle strykas. Ta bort detta ur debatten i dag! Det redan dåliga förtroendet för oss utanför Helgeandsholmen stiger inte bland dem som eventuellt läser detta protokoll.
Herr talman! Jag säger som ministrarna ibland säger: Vi har fördelat arbetet så, att Marianne Andersson skall svara för de frågorna, eftersom hon också är motionär. Det kanske räcker som svar från mig.

Värderade talman! I princip stöder jag spel och lotteri som grund för finansiering av föreningsverksamhet. Centerpartiet och Folkpartiet har i reservation nr 11 markerat att folkrörelserna bör ha en förstärkt möjlighet att skaffa sig intäkter av spel och lotterier. Jag yrkar inte bifall till den reservationen, trots att jag givetvis stöder den. Den översyn av lotterilagen som nu har aviserats torde kunna ta upp även dessa frågor, och då tycker jag inte att det finns någon anledning att belasta kammarens beslutsfattande med fler tillstyrkande av reservationer. Vi har fått ganska många brev från idrottsföreningar och andra ideella organisationer som är besvikna över att vi vill förbjuda lyckohjulen. Jag har bläddrat i den hög som finns på kulturutskottet och med visst bekymmer läst om föreningar som känner sig besvikna. Det skulle kännas ganska bra att göra någonting för dessa föreningar, så att de känner sig nöjda med vårt beslut. Det finns andra föreningar som inte har lyckohjul som också lyckas finansiera sin verksamhet. Därför kan man inte säga att de föreningar som bygger sin finansiering på lyckohjulen är utan alternativ. Det som fick mig att stödja tankarna på ett snabbt beslut om att förbjuda lyckohjulen var ett brev jag fick se från ett av de företag som hyr ut lyckohjul. Jag vill läsa innantill från ett reklambrev som har sänts från ett sådant företag till dem som säljer tobak. "Bästa tobakist! Nu har lyckan kommit till dig. Vi vill presentera lyckohjulet - en ny och mycket givande spelautomat med kontantutbetalning! Lyckohjulet liknar en traditionell spelautomat, men är att betrakta som en form av lotteri. Den spelare som får upp rätt kombination kan få upp till 6 000 kr kontant och direkt utbetalat. Det är över 20 år sedan det fanns liknande maskiner och möjligheter i Sverige! Lyckohjulet introducerades på bingohallar i november 1995. De har blivit mycket uppskattade och gett väldigt goda resultat. Du har redan de flesta spelsorter i din butik i dag, men detta är den bästa av alla. På ett lyckohjul kan du förbättra dina inkomster med upp till 20 000 kr extra varje månad! Ta vara på detta unika tillfälle och låt oss installera ett lyckohjul hos er omgående. Förmodligen är en lagändring att vänta inom 1-2 år. Det finns goda skäl att installera ett lyckohjul från oss: På ett lyckohjul kan du tjäna 20 000 kr/månad. Det behövs inga tillstånd från myndigheter eller andra. Spelet kostar inget att hyra eller installera. Vi sköter installation, service och regelbunden redovisning. Du får hela 50 % av intäkterna. Till sist: tiden kan vara kort med lyckan. Ska du vara med på detta - slå till omgående!" Så får man ett telefaxnummer och företagsnamn. Jag är säker på att det finns mer seriösa uthyrare av sådana här maskiner än detta företag. Det är litet illa att det finns företag som räknar med att de får avskeda folk som har försörjt sig på att jobba med detta, vilket man läser i brev som vi har fått. Det känns inte heller bra när vi söker efter alla möjliga tillfällen att öka sysselsättningen. När jag läser en sådan här marknadsföring tycker jag att de som ägnar sig åt denna verksamhet måste förstå att vi som är ansvariga för lagstiftning och tillsyn på dessa områden inte kan tycka att vi vill ha en sådan här marknadsföring till grund för ideella insatser i föreningslivet. Det är nästan upprörande att man går ut med detta besked. De som har skrivit det har väl inte tänkt sig att det skall vara allvarligt, utan har gjort det i gott syfte för sitt företag. För oss som skall kontrollera verksamheten kan detta knappast gynna viljan att fortsätta med lyckohjulet.

Herr talman! Fanny Rizell sade tidigare att hon överlät svaret vad gäller stryktips, måltips, ishockey och fotboll till Marianne Andersson. Jag måste säga att sämre försvarare kunde hon knappt ha hittat. Marianne Andersson säger alltså det fullständigt otroliga att man skall premiera spel med låga vinster. Var finns de stora pengarna att hämta? Jo, det är om man kan få in åtta stycken kryss på måltipset. Marianne Andersson, det får vara någon sans och något vett i debatten i alla fall. Vi är överens om att vadhållning är vadhållning. Om man vill förbjuda vadhållning på fotboll och ishockey, hur i himmelens namn - ursäkta, herr talman - skall man då kunna behålla stryk och måltips? Det går inte ihop. Till sist vill jag ta upp en fråga som jag har ställt tidigare i dag. Hur vill majoriteten - där ingår ju Centern som sambo med regeringen - kompensera de föreningar som tappar intäkter därför att de blir förbjudna att ha lyckohjul? Anser Marianne Andersson att 35 dagar är en skälig uppsägningstid?

Herr talman! Jag kan bara läsa innantill i en reservation. Där står det att man skall förbjuda för minderåriga vadhållning på fotboll och ishockey. Vad jag vet finns stryktips och måltips bara på fotboll och ishockey. Finns måltips på något annat som jag har missat? Jag skulle vara glad om jag kunde bli berikad i min intelligens eller min fattningsförmåga, men dessa spel finns alltså inte på något annat. Tidigare sade jag till Fanny Rizell att den här biten borde strykas och tas tillbaka, för den fungerar ju inte. Den rimmar inte med vanligt sunt förnuft och är tyvärr skriven i oförstånd. Till sist vill jag upprepa min fråga: Hur skall ni kompensera de föreningar där i dag människor ideellt lägger ned ett stort arbete för att bedriva ungdomsverksamhet? De pengar de förlorar nu i och med att ni förbjuder lyckohjulen - var skall de ta dem? Skall de lägga ned sin verksamhet eller delar av densamma?

Herr talman! I utskottets betänkande säger vi att syftet med den nuvarande lotterilagen har varit att förbättra möjligheterna för de folkrörelser som önskar att finansiera sin verksamhet med lotteri och spel att göra det. I mitt anförande talade jag om att föreningar kanske tvingas använda spel och lotterier för att finansiera sin verksamhet för att vi i det här huset ger minskade statliga bidrag till barn och ungdomsverksamhet. I den reservation som Folkpartiet och Centerpartiet har tillsammans säger man klart och tydligt på ett beundransvärt sätt att man tycker att det är bra att folkrörelserna kan finansiera sin verksamhet med spel och lotterier, men man säger att detta kan förstärkas, och jag undrar då: På vilket sätt kan det här förstärkas? I nästa andetag säger Marianne Andersson att det är farligt att spela. Jag undrar då: Hur kan detta förstärkas? Skall fler börja spela? Vi hörde en annan debattör säga att det inte finns någon marknad för fler lotterier. Ser Centerpartiet någon konflikt med det beslutade OS-lotteriet? Kan det vara så att marknaden blir mindre för just folkrörelserna med ett OS-lotteri, eller tycker Centerpartiet att fler skall börja spela?

Herr talman! Jag tycker att det behjärtansvärda i er reservation framgår. Det var inte det jag ifrågasatte utan själva slutknorren, att folkrörelsernas ekonomiska förutsättningar på spelmarknaden måste förbättras. Jag försökte sätta detta i relation till konsekvenser av det nya OS-lotteri som Centerpartiet är förespråkare för, som kommer att pågå under många års tid och som förutsätts dra in många kronor, miljoner och miljarder - åtminstone 21⁄2 miljard. Hur blir det då med folkrörelsernas möjligheter att förbättra sina ekonomiska resurser på denna gemensamma marknad? Skall fler börja spela?

Herr talman! Det statliga företagsägandet är omfattande. De företag där staten har ett bestämmande inflytande, dvs. mer än 50 % av aktierna, har en omsättning på ungefär 235 miljarder kronor och över 200 000 anställda, om man inte räknar med kreditinstituten. Dessa har en utlåning på ungefär 440 miljarder och ungefär 8 000 anställda. Det är alltså en betydande företagsgrupp som staten är ägare för och förhoppningsvis skall vara en bra ägare för. Inte minst bankkrisen och finanskrisen visade dock att staten sällan är en bra ägare. När det krisar till sig har staten sällan möjlighet, tid eller ork att engagera sig som den kunnige och duktige ägaren. Därför menar vi borgerliga i en gemensam motion att det vore viktigt att i en sådan här redogörelse för företag med statligt ägande för varje företag tydligt ange syftet med det statliga ägandet. Vad är skälet till att det från början blev ett statligt ägande i företaget? Vad är det nuvarande syftet med ägandet, och vad har under året gjorts för att förverkliga detta syfte? Jag tror att det vore väldigt bra att få en sådan genomgång för de olika företagen och på det viset få skrivelsen kompletterad. För vissa företag finns det bra beskrivningar, t.ex. för Securum. Där framgår det tydligt i verksamhetsbeskrivningen varför bolaget bildades som helägt statligt bolag 1992, nämligen för att ta hand om de problemkrediter som uppstod i Nordbanken. Det finns en beskrivning av vad man skall göra med problemkrediterna och vilken tidshorisont man har för engagemanget i bolaget. Detta borde gälla också de andra bolagen, så att vi kontinuerligt skulle kunna redovisa, pröva och också ompröva det statliga ägandet. Varför skall staten äga företag? Varför skall staten ha en aktie i SAKAB? Varför skall staten äga Svenska Skogsplantor? Varför skall staten äga Svenskhemmet Voksenåsen A/S? Allt detta borde framgå i en sådan här skrivelse. Vi i näringsutskottet var litet besvikna och bekymrade över att Socialdemokraterna var så trögflirtade när det gäller det här. Vad är det som är så hemskt eller farligt i att ange syftet med det statliga ägandet? Eller är det kanske själva ägandet som är syftet för Socialdemokraterna. Är det kontrollen över företagen som är syftet? Tror man att staten är en duktig företagsägare och företagsledare, och är det därför man inte vågar ange syftet i den här typen av skrivelse? Jag tycker att det är beklagligt att Socialdemokraterna inte vågar visa färg i den här frågan, att man inte för respektive bolag vågar tala om syftet med det statliga ägandet. I vissa bolag finns det ju fullt rimliga och förståeliga skäl, t.ex. Securum. Det finns också andra bolag där det finns fullt legitima och rimliga skäl för det statliga ägandet. Men det finns det inte i alla. Därför borde man kontinuerligt redovisa, pröva och ompröva syftet med det statliga ägandet. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till den borgerliga reservationen till detta betänkande.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande NU6 behandlas skrivelsen Redogörelse för företag med statligt ägande. Utskottet föreslår att redogörelsen läggs till handlingarna utan ytterligare åtgärd. Samtidigt avstyrker utskottet en motion från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna med kravet att den årliga redogörelsen i fortsättningen skall kompletteras med en redovisning för varje företag av syftet med det statliga ägandet. Detta följs nu även upp av dessa partier i en reservation till betänkandet. Utskottet avstyrker också två motioner från Miljöpartiet med begäran om att en statlig ägarpolicy skall utarbetas. Utskottet anser att sådana frågor bör tas upp i näringspolitiska princippropositioner eller i särskilda propositioner om statliga företag. Jag tänker nu lämna en kort redovisning av hur handläggningen av frågorna kring Redogörelse för företag med statligt ägande går till och vad som gäller. Sedan början av 1980-talet lämnar regeringen årligen till riksdagen en redogörelse för företag med statligt ägande. Våren 1996 anmälde regeringen i en proposition att den avsåg att utveckla och förbättra den årliga redogörelsen till riksdagen. Denna skulle bl.a. kompletteras med uppgifter om omstruktureringar, försäljning av aktier och nyemissioner. Regeringen skulle även lämna bedömningar om den långsiktiga utvecklingen och en redogörelse för aktuella ägarfrågor. Riksdagen skulle därmed årligen, mer effektivt, ges möjlighet att ta ställning till eventuella förslag avseende den övergripande utvecklingen och inriktningen av statens företagsägande. Förutom detta ingår verksamhetsbeskrivning, redogörelse för viktiga händelser under 1995 och utsikter för 1996, översikt över ekonomiska uppgifter, information om styrelse, revisorer, företagsledning och dotterbolag samt ett personregister över styrelseledamöter i bolaget. Till skillnad från vad som har sagts i motionerna finns det riktlinjer för förvaltningen av statens företagsägande: 1. Statligt ägda företag skall arbeta under krav på effektivitet, avkastning på det kapital företaget representerar och strukturanpassning. 2. Den som utövar förvaltningen av ett statligt ägt företag skall med utgångspunkt i uppsatta verksamhetsmål aktivt följa företagets utveckling och vidta åtgärder för att företaget skall kunna uppfylla kravet på effektivitet, avkastning och strukturanpassning. Huvudparten av de krav som ställs i den borgerliga reservationen är alltså uppfylld. Vi i utskottsmajoriteten tycker att detta är fullt tillräckligt. Det viktiga är att man har ett samlat grepp om det statliga företagsägandet. Av den anledningen har vi avstyrkt motionerna. Sedan håller jag med Ola Karlsson om att det är stora pengar och mycket folk inblandat i de här verksamheterna. Herr talman! Med hänvisning till vad jag har sagt tillstyrker jag hemställan i näringsutskottets betänkande i dess helhet och avstyrker reservationerna.
Herr talman! Dag Ericson ger mig i sitt anförande närmast rätt om skälet till att Socialdemokraterna inte vill ha in det som föreslås i den borgerliga motionen i betänkandet. Det som Dag Ericson tar upp är att det i den ägarpolicy som kom fram bl.a. efter socialdemokratins misskötsel av de statliga kreditbolagen under 80-talet ställs krav på effektivitet och på att den som utövar förvaltningen skall göra det aktivt. Fattas bara annat! Men det handlar inte bara om att ha en bra förvaltning, utan det skall också finnas ett syfte med förvaltningen. När man läser den här redogörelsen kan man onekligen ställa sig frågan: Vad är skälet till att staten skall äga Svenska Skogsplantor AB eller Swedesurvey AB? Vad är syftet med det statliga ägandet? Syftet kan väl inte bara vara att vi skall ha en effektiv förvaltning av ett bolag? Historien har dessutom visat att staten väldigt sällan klarar det, därför att staten har svårt att agera på ett bra sätt i krissituationer. Vad är syftet med ägandet av de olika bolagen? Varför är det så svårt att ta med det i en sådan här redogörelse, Dag Ericson?
Herr talman! Ola Karlsson frågar efter syftet med att staten ibland är ägare av företag. Ett av de stora syftena är naturligtvis att vi vill ha inflytande i företaget, att vi vill veta vad som sker, att det sker på rätt sätt och att det inte skall komma någon privat företagsägare, som i vissa fall gör att att det blir ett monopolföretag, som kan trissa upp priser och göra en massa andra saker som vi som samhällsmedborgare tycker är fel. Det är syftet med statliga företag. Ola Karlsson tycker att det varje år skall ges en redovisning av hur långt man har kommit och om man vill göra förändringar. Jag tycker att det räcker att det finns med en policy när det gäller samtliga företag. Sedan ingår det i redovisningarna för många företag, bl.a. ALMI, Securum, Posten och SJ, syften, utveckling och uppgifter om vad vi vill göra med de statliga företagen. Det är inte så att detta saknas. Vi tycker då att det underlag som finns med i detta betänkande när det gäller statliga företag och den årliga redovisningen har blivit mycket bättre nu. Vi tycker att den är fullödig i det här sammanhanget.
Herr talman! Om det nu är så, som Dag Ericson säger, att den här redogörelsen är så fullödig kan han väl passa på att berätta för protokollet vad syftet är med det statliga ägandet av t.ex. Svenska Skogsplantor AB. Är det att ge staten inflytande över hur vi odlar upp björkplantor, granplantor och tallplantor? Är det att ge insyn i hur många frön det går åt varje år? Är det att ge insyn i och inflytande över vilka granar, tallar och björkar som sätts i Sverige och som säljs av bl.a. Svenska Skogsplantor, men som också säljs av många andra, konkurrerande bolag på samma marknad? Vad är syftet, Dag Ericson? Om det stämmer som Dag Ericson säger, går det väldigt lätt att få fram det ur denna redogörelse. Jag tror att det i själva verket är så att syftet för socialdemokratin och Dag Ericson är just ägandet, just kontrollen över företagen, inte inflytande eller insyn. Det är ägandet och kontrollen man är ute efter.
Herr talman! Jag kan på en gång säga att jag inte kan redogöra exakt för syftet med delägandet i detta bolag. Jag vet inte vilket det är. Däremot skulle jag kunna tänka mig att det är viktigt att det finns fler aktörer på marknaden som i vissa fall kanske håller tillbaka priserna. Det är en mycket viktig bit av svensk industri och svenskt näringsliv att det fungerar på ett sådant sätt att vi inte får ett monopol bland privata företag som kanske trissar upp priser i olika lägen. Jag vet alltså inte exakt vilket syftet är, men jag kan tänka mig att det finns en hel del bevekelsegrunder för att staten är delägare i ett sådant här företag. Jag tycker inte att det är något fel, utan det är bra.

Herr talman! Jag kanske skall svara på frågan om skogsplantorna. Syftet kanske t.o.m. är att staten skall betala tillbaka för de ställen där det har vuxit rotsnurr. Staten kanske skall gå in och återplantera. Det vore inte så dumt, om jag får ge ett förslag till Moderaterna och Socialdemokraterna. Miljöpartiet har efterlyst en ägarpolicy. Vi menar att det behövs en generell ägarpolicy. Det kan handla om etiska frågor och om ekologiska frågor. Vi tycker också att det skall finnas specifika ägardirektiv för bolagen. Jag kan ta Vattenfall som exempel. Vi kan ju tycka att Vattenfall skall jobba för ett ekologiskt hållbart samhälle, och vi kan då fråga oss om det är lönsamt att kasta ut 3 miljarder på en elkabel i Östersjön ned till Polen. Är det ett bra initiativ, om vi skall importera kolbaserad el och sälja kärnkraftsel? Hör det hemma i ett långsiktigt ekologiskt samhälle? Ett förslag är att man kan gå in med ägardirektiv, eftersom vi har ett statligt företag. Vi i Miljöpartiet tycker att de folkvalda skall vara med och diskutera och kunna förändra de statliga företagen, så att det blir en vettig inriktning. Jag tycker inte att det räcker med den inriktning som Dag Ericson nämnde tidigare. Vi har sagt att man kan dela in de statliga företagen i fyra grupper: konkurrensutsatta företag, monopolföretag, företag som arbetar med hälsofarliga substanser och företag som inte kan komma till stånd på normala, kommersiella villkor. Dag Ericson pratade om att det var effektivisering, avkastning och strukturanpassning som var viktigt. Men vi i Miljöpartiet de gröna tycker inte att det är bara vinstmaximering som är det viktiga. Det handlar om innehållet och kvaliteten, inte bara kvantiteten. Vi har också sagt det som Dag Ericson var inne på tidigare, att man inte skall kunna trissa upp priser. Därför föreslår vi att det skall finnas taxekommissioner, som man har i USA. Jag tycker inte alltid att USA är ett föredöme, men det verkar vara bra att ha demokratisk kontroll av monopolföretag. Man kan då ha demokratiskt valda taxekommissioner, som har att granska och fastställa priser och kostnader inom monopolverksamheterna. Om detta har vi skrivit i två motioner. Tyvärr kunde jag inte närvara vid justeringsögonblicket i utskottet, då den pågick litet sent. Jag yrkar därför bifall till motionerna 1996/97:N270, yrkande 13, och

Herr talman! Eva Goës hade ytterligare en fundering om varför vi går in i bolag som tillhandahåller plantor. Vi kanske inte skall gissa så mycket mer, då vi inte vet exakt vad syftet är. Däremot kan man naturligtvis mycket väl gå in och ändra inriktning i de här företagen. Man kan naturligtvis gå in och säga om man vill att verksamheten skall bedrivas på ett annat sätt. Det finns inget motsatsförhållande mot detta i de direktiv som regeringen och riksdagen ger för statliga företag.Men däremot vänder jag mig emot indelningen i olika företag. Det är nämligen så att vissa företag kanske uppfyller ett av kraven, eller en av inriktningarna som Miljöpartiet föreslår, och ett annat företag kanske uppfyller två eller tre. Jag tror alltså att det blir en väldigt konstig indelning, något som jag tror att vi skall vara litet försiktiga med. Jag förstår precis vad Miljöpartiet är ute efter - man vill ha olika prägel på olika företag - men jag tror inte att det praktiskt går att göra så här och jag tror inte heller att det är bra. Eva Goës sade att hon inte tycker att ekonomin är så viktig. Nej, det är ju lätt att säga - kanske allra helst om man så att säga inte har det ekonomiska ansvaret för vad som händer i samhället. Vi socialdemokrater tycker att ekonomiska frågor är viktiga, men vi lägger naturligtvis också in samhällsnyttan i olika frågor. Det är ju bl.a. därför vi har dessa företag. Alla dessa satsningar och dessa statliga företag finns inte till bara för att staten skall tjäna pengar - titta t.ex. på SJ, Almi och en massa andra olika företag. Den ekonomiska biten är alltså med, men naturligtvis även andra bitar.
Herr talman! Givetvis tycker Miljöpartiet att ekonomi och ekologi går hand i hand. Jag sade att det är vinstmaximering, och i huvudsak kortsiktig sådan, som brukar prägla dessa företag. Det är det vi tycker är fel. De borde genomsyras av en filosofi där man ser långsiktigt och tar in sociala mål, miljöaspekter, teknikutveckling och mycket annat beroende på verksamhetens specifika egenskaper. T.ex. skall man inte vinstmaximera om man saluför substanser som är hälsovådliga. Vi får ju tillbaka det på annat håll när människor blir sjuka. Man måste alltså se till att dessa företag har olika inriktningar, och göra det som är bäst för individen och samhället. Det var det jag menade med de specifika egenskaperna. Man skall alltså ha generella regler, etiska och ekologiska, och sedan titta specifikt på företagen.
Herr talman! Jag är säker på att jag aldrig nämnde ordet vinstmaximera i mitt anförande, Eva Goës. Det är inte det vi talar om. Däremot måste naturligtvis ekonomin i dessa företag i huvudsak kunna gå ihop för att de skall kunna fortsätta att verka i sina olika delar. Eva Goës nämnde i sitt anförande att hon inte kunde vara närvarande i utskottet, och det vet jag mycket väl. Av den anledningen har jag inte tidigare yrkat avslag på de två miljöpartimotionerna, vilket jag nu härmed gör. Jag yrkar alltså avslag på motionerna.
Herr talman! Jag har nämnt tidigare att Miljöpartiet tycker att man skall föreskriva i lag att det skall finnas en generell policy. Därför tycker vi också att man skall återkomma efter att ha utrett detta, så att man finner lämpliga ägardirektiv för de olika företagen. Jag kan säga att detta är på gång redan i dag. Jag sitter med i energiöverläggningarna, och vi har lämnat in en begäran att få se över ägardirektiven just för Vattenfall. Det har nämligen hänt en hel del ganska konstiga saker hittills i det företaget - och det är statligt ägt. Vi skall naturligtvis vara med och påverka. Om man har lagt fast en policy och har ett syfte med den, som Ola Karlsson var inne på, kan man kritiskt granska företagen och sedan försöka åtgärda problemen. Det är det som är vitsen med denna typ av ägarpolicy. Varför skall vi ha statliga företag om vi inte skall kunna vara med och demokratiskt påverka utvecklingen av dem?

Herr talman! Det är bara drygt en månad kvar av budgetåret, så detta kanske inte är den största frågan vi har att behandla här i dag. Men det finns ändå några synpunkter på förslaget till tilläggsbudget som nu ligger på riksdagens bord. De gäller anslaget till Folkbildningsrådet. Vi har erfarit att det finns pengar över på anslaget till komvux i år. Vi menar att dessa delvis skulle kunna tas i anspråk av Folkbildningsrådet nästa år. Vi föreslår närmare bestämt att 45 miljoner kronor av kvarstående medel från komvux i år skulle kunna få användas nästa år av Folkbildningsrådet. Det skulle gå till folkhögskolor och studieförbund, där efterfrågan är större än vad det finns pengar för - alltså det motsatta förhållandet jämfört med komvux just nu. På det sättet skulle man få bättre användning för de redan anslagna pengarna. Jag yrkar därför bifall till reservation 4. Jag har också synpunkter på den här miljarden för Östersjösamarbetet. Det är bra att det satsas pengar på detta. Vi hade från Miljöpartiets sida gärna sett att det hade varit mer. Däremot är inte anslagskonstruktionen bra. Den strider uppenbarligen mot en antagen budgetlag, och det måste bli en ändring. Vi tycker också att den här miljarden borde kunna användas till investeringsbidrag för mottagningsanläggningar för oljespill och annat avfall. Det är ett förslag från Kristdemokraterna som vi har ställt upp på i reservation 2. Vi står självfallet bakom den också.

Herr talman! Jag tänker helt koncentrera mig på reservation 2 i mitt inlägg. Den handlar ju om oljeföroreningarna i Östersjön. Vi har haft några debatter om det här de senaste åren. Vi har haft debatter, och under samma tid har utsläppen ökat dramatiskt. 1995, förra året, var det 482 oljeutsläpp som drabbade Östersjön. Bara i år har jag vid tre tillfällen haft debatter om det här. Vi har föreslagit olika åtgärder, och vi har röstat i frågan här i kammaren. Den 21 februari hade vi ett förslag som avvisades med att man från regeringens sida sade att det pågår ett arbete för att förhindra oljeutsläpp. Den 29 maj hade vi återigen en omröstning. Då gällde det den nya havskonventionen - som i praktiken innebär att man sänker tröskeln för att begå miljöbrott med utsläpp av olja i exempelvis Östersjön. Då sades det från regeringspartiets sida att havsrättskonventionen måste få tid att verka. Den 28 augusti fick jag ett svar från miljöminister Anna Lindh angående just mottagningsanläggningar för oljespill på andra sidan Östersjön. I det svaret säger hon att det kommer att presenteras förslag till åtgärder under 1998. Herr talman! Man måste fråga sig: Vad är det här? Det händer alltså ingenting konkret. Man uttalar stolta deklarationer, som slutar i nya utredningar och i praktiken i ett intet. Utrikesutskottet säger i sitt yttrande att man inte skall detaljstyra den här Östersjömiljarden. Men det, herr talman, är ju nonsens! I samma andetag som man säger så, visar regeringen med sina förslag att man avsätter 50 miljoner kronor från Östersjömiljarden till svenskt jordbruk. Det är i och för sig angeläget med svenskt jordbruk, men det var väl inte riktigt så det var tänkt att de här pengarna skulle användas. Svenska lantbrukare behöver medel. Vi måste få ett miljöanpassat jordbruk. Men vore det inte angeläget att i det här läget prioritera det som faktiskt skull minska miljöföroreningarna i Östersjön? Det uppfattade jag att den här miljarden skulle användas till. Det skulle vara något konkret, något som direkt skulle få effekt så att vi kunde bryta den dramatiska kurvan av ökade oljeutsläpp och se till att det här stannar av och minskar, så att inte Östersjön fortsätter att vara det oljetråg det nu dessvärre är. Det är bra att Miljöpartiet och Vänsterpartiet stöder den här reservationen. Jag måste fråga mig varför inte också övriga partier vill göra det här i dag. Vi har haft den här debatten i flera år, och det händer ingenting konkret - tvärtom försämras situationen. Varför då inte ta några miljoner från denna miljard, som är tänkt just för Östersjösamarbete, för att göra något konkret för att minska utsläppen? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2. Jag vill samtidigt rikta en fråga till Socialdemokraternas talesman Sven-Erik Österberg. Varför kan man anslå 50 miljoner kronor till svenskt jordbruk, alltså en form av detaljstyrning, men inte anslå några miljoner till en konkret insats för att stoppa oljeutsläppen i Östersjön?

Herr talman! I finansutskottets betänkande Betänkandet har föranlett sex reservationer och ett särskilt yttrande. Jag kommer längre fram i mitt anförande att kommentera en del av reservationerna. Utskottet biträder regeringens förslag att det reservationsanslag på 1 miljard kronor som riksdagen tidigare i år anvisat på tilläggsbudget för samarbete och utveckling inom Östersjöregionen skall få användas på ett mer flexibelt sätt. Åtgärder och projekt skall sålunda kunna stödjas inte bara med bidrag, utan också med lån och garantier - allt inom den ram som det anvisade anslaget utgör. Garantier skall kunna ställas ut till ett sammanlagt belopp på 2 miljarder kronor, och regeringen skall helt eller delvis kunna avstå från att ta ut så höga avgifter som annars är befogat. I det senare fallet skall dock ett belopp motsvarande den subventionerade avgiften belasta anslaget. Utskottet anser det också som fullt rimligt och riktigt att återbetalade lånemedel m.m. skall kunna återföras till anslaget och tas i anspråk för nya stödprojekt m.m. Utskottet anser dock att denna ordning bara skall medges för år 1997. fr.o.m. den 1 januari 1998 bör emellertid en strikt bruttoredovisning tilllämpas, då eventuella återbetalningar av lån m.m. bör tas upp som inkomster på statsbudgeten. Utskottet gör ett tillkännagivande i denna fråga, något som det är viktigt att poängtera i detta sammanhang. Mot det förslag till hantering som utskottsmajoriteten kommit med på denna punkt, har Moderaterna reserverat sig. De anser i enlighet med sin reservation att det inte behövs särskilda Östersjöpengar, utan att insatser inom detta område skulle kunna finansieras via den anslagsram som gäller för stöd till Centraloch östeuropa, som dock skulle förstärkas med denna Jag tycker att det finns all anledning att på denna punkt poängtera vikten av det initiativ som givit Sverige en nyckelroll i det samlade Östersjöområdet. Vår statsminister utsågs vid Visbykonferensen till den samlande kraften i detta projekt. Det har dessutom på olika sätt verifierats att Sveriges samlade riksdag genom sina partier tycker att Östersjöarbetet är viktigt. Det antyder också Moderaterna i sin reservation. För att ytterligare markera Sveriges höga ambition inom detta område, faller det sig ganska naturligt för oss i utskottsmajoriteten att stödet och de pengar som avsetts härför då också får markeras på en egen utgiftspost. Jag vill i någon mån också bemöta den reservation som inlämnats av Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Där föreslår man att riksdagen redan nu, vid detta tillfälle, markerar av en viss del av Det finns anledning att påpeka att denna Östersjömiljard ganska fritt skall få disponeras av regeringen för angelägna åtgärder inom hela Östersjöområdet. Dessa åtgärder kan säkert mycket väl sammanfalla med den inriktning som dessa partier föreslår i sin reservation. Men det skulle vara fel om riksdagen redan vid detta tillfälle skulle markera av vissa poster inom Östersjöanslaget.

Vi vet dessutom att den samlade Östersjökonferensen i Visby ansåg att den mest angelägna punkten var att bekämpa den ekonomiska brottsligheten, framför allt i det forna öst. Moderaterna reserverar sig också mot regeringens och finansutskottets förslag att avsätta 100 miljoner kronor under förutsättning att ett tekniskt forskningsinstitut kan startas i Göteborg. Utskottet anser här att det är viktigt att knyta samman den teoretiska högskolan med det praktiska näringslivet under ett nytt tak. Det är en verksamhet som huvudsakligen skall finansieras av staten men också genom direkta insatser från näringslivet. Förslaget skall utredas, och utskottet föreslår i detta betänkande att 100 miljoner kronor anslås under förutsättning att verksamheten förverkligas. Regeringens förslag om ett tillfälligt investeringsbidrag för anordnande av studentbostäder tillstyrks till allra största delen. Betänkandet innehåller dock ett tillkännagivande med anledning av bostadsutskottets yttrande, som har innebörden att inga utbildningsorter skall fråntas möjligheten att få detta tillfälliga stöd. Även universitetsorter och större högskoleorter berörs till vissa delar av den högskolesatsning som denna kammare tidigare beslutat om. Mot detta har Moderaterna reserverat sig och anser i princip att bostäder, såväl studentbostäder som andra bostäder, inte skall subventioneras. Det är en ganska hurtfrisk tanke, vars praktiska genomförande skulle orsaka många problem, inte minst för de tänkta boende. Ett stöd av den sort som föreslås i betänkandet grundar sig på det enkla faktum att utskottsmajoriteten vill förenkla för de orter som nu genom högskolesatsningen får ett ökat elevunderlag, med följden att elevbostäder måste tas fram mycket snabbt. Det kan heller inte anses som helt fel att byggandet av elevbostäder kommer i gång snabb med tanke på de problem som hela byggsektorn dras med. Ytterst får också stödet till följd att de elevbostäder som kommer att produceras kan hyras ut till ett rimligare pris för hyresgästen än vad som blivit fallet om stöd saknats. Risken är dessutom mycket stor att bristen på studentbostäder i annat fall kan bli ett allvarligt hot mot högskolans expansion inom vissa delar av vårt land. Till sist vill jag ge några kommentarer om Folkbildningsrådet och extra stöd till bl.a. bildningsförbund. I den stora utbildningsproposition, som också riksdagen fattade beslut om tidigare under året, gavs ett stort utrymme för bl.a. bildningsförbunden att kunna ta del av den stora utbildningssatsningen. Liksom utbildningsutskottet har majoriteten funnit att detta mycket väl bör räcka till. Därför har vi inte anammat synpunkterna i den motion som lämnats in av bl.a. Miljöpartiet. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet samt yrka avslag på samtliga reservationer och det särskilda yttrandet.

Herr talman! Sven-Erik Österberg sade att det har tagits initiativ som gett Sverige en nyckelroll i Östersjösamarbetet. Men varför då inte använda denna nyckelroll och göra någonting konkret? Vi befinner oss i slutet av året, men här har man möjlighet att faktiskt göra något konkret, som direkt skulle innebära att vi minskade miljöbelastningen på Östersjön. Sven-Erik Österberg sade också att meningen är att man ganska fritt skall få disponera den här Östersjömiljarden i hela området. Det är kanske bra. Men Österberg måste vara medveten om vad hans egen regering skriver, nämligen att man redan nu specialdestinerar 50 miljoner till jordbruket i Sverige. Det är väl inte att fritt disponera pengarna i hela området? Jag vet inte om detta var den goda tanken bakom Vi har fört debatten om att förhindra oljeutsläpp och lagt fram förslag på riksdagens bord under ett antal år. Förslagen har röstats ned, under ständigt prat: Det kommer att hända. Det finns utredningar. Så småningom blir det. Prat, prat, prat! Samtidigt ökar antalet oljeutsläpp hela tiden dramatiskt. Det händer ingenting! Varför nu inte göra slag i saken och faktiskt använda några miljoner till en konkret miljöinsats som gagnar hela Östersjöområdet? Jag fick inget svar på frågan om varför det var viktigt med 50 miljoner till svenskt jordbruk. Varför kan man inte satsa några miljoner på att rena Östersjön?
Herr talman! Har man ställt upp på att regeringen fritt skall disponera pengarna inom de områden man har bestämt när det gäller Östersjösamarbetet, vore det konstigt om man här nu ganska sent skulle gå in och märka en del pengar och säga att de skall användas till just oljespill, som Dan Ericsson föreslog. Detta torde väl ligga inom regeringens beslutsram. Det faller också under en av de fem punkterna, nämligen "Miljösatsningar, osv". Jag förutsätter att regeringen själv har en ganska klar uppfattning om vad dessa pengar skall användas till. Regeringen tycker nog också att det är viktigt att ha ett bra vatten i Östersjön, vilket har nämnts i olika fall. Man kan lämna ansvaret till regeringen att disponera pengarna under de förutsättningar som utskottsmajoriteten föreslår i betänkandet. Regeringen kommer nog att handla på ett förnuftigt sätt, även på det område som Dan Ericsson talar så varmt för i denna kammare.
Herr talman! Dessvärre, Sven-Erik Österberg, kan vi inte lämna detta till regeringen. Vi har ju hört deklarationer under flera års tid om att det här är viktigt, att vi skall göra något åt det och att vi måste få en satsning här. Men vad händer? Ingenting konkret! Man tillsätter en ny utredning. År 1998 skall man presentera nya förslag. Men det är ju inte det som behövs! Man vet ju precis hur man skall hantera just det här problemet - genom att bygga dessa anläggningar. Länderna i Baltikum, t.ex., har inte resurser för att klara av det, så det vore ett perfekt ändamål för just dessa medel. Men i stället väljer regeringen att avsätta pengar från den här miljarden till svenskt jordbruk. Återigen: Jag har inte fått svar på frågan varför. Österberg sade att regeringen skall disponera pengarna fritt, men det gör man inte. Man anvisar faktiskt redan nu hur pengarna skall användas - en del skall gå till svenskt jordbruk. På den punkten är Österberg beredd att acceptera en detaljstyrning. Men när vi skall försöka göra något konkret för Östersjön bör vi överlåta det åt regeringen - samma regering som inte har lyckats åstadkomma någonting på just detta område. Det går inte ihop.
Herr talman! Jag håller med om att oljespill är en viktig fråga. Om det vore som Ericsson säger att regeringen vet precis hur man skall göra, skulle det vara ganska onödigt att utreda frågan. Men man har kommit till slutsatsen att problemet med hur man handhar oljespill i Östersjöområdet kanske är mer komplicerat än vad Ericsson antyder här. Därför vill man göra en närmare utredning av detta och se hur det skall gå till och hur man kan samverka i frågan om oljespillet. Det är kanske litet tidigt att säga att ingenting har hänt. Östersjömiljarden har ju inte börjat verka ännu, utan den skall börja verka 1997. Därför är det att föregå det hela att säga att ingenting kommer att hända. Vad vet vi just i denna stund om den fråga Ericsson tar upp? Som jag sade tidigare kommer regeringen nog att hantera detta på ett förnuftigt sätt. Man har redan utsett jordbruket som ett viktigt område att kunna placera litet av pengarna i. Det finns också ett samband mellan svenskt jordbruk och livsmedelsfrågan i Baltikum. Man har ansett att det är ett viktigt område och därför redan prioriterat det.

Herr talman! Låt mig börja med budgetlagen. Fattar man beslut om en budgetlag är det också mycket viktigt att man följer den. Däremot finns det ibland skäl till att regeringen eller riksdagen kan besluta om undantag om man finner att det är en bra lösning. Detta har utskottsmajoriteten tyckt i detta fall. Men vi gör också ett tillkännagivande, som jag sade i mitt huvudanföranden, att fr.o.m. 1998 skall detta falla inom ramen för vad budgetlagen beskriver. Jag tycker att det är en ganska skarp markering från vår sida i den här frågan. Men fram till dess har det funnits argument för att den här miljarden kan disponeras på det sätt som har angetts och inom de fem utgiftsområden som jag tidigare nämnde. Sedan gällde det Göteborg och det nya tekniska institutet. Den teoretiska högskolan finns där, och vi vet att vi har näringslivet där. Men vi vet också att det finns efterfrågan på en teknisk högskoleutbildning som är mer knuten till den praktiska verksamheten ute i industrierna och näringslivet. Den skall inte ses som någon konkurrent till Chalmers. Jag vet att Per Bill värnar om Chalmers Tekniska högskola i allra högsta grad, och det är väl bra. Det här skall inte konkurrera, utan det är ett komplement så att vi kan ge ännu bättre utbildning och ännu bättre förutsättningar för den tekniska utbildningen.

Herr talman! Jag ser det inte som ett brott. Det är inget brott. Riksdagen kan alltid fatta det beslut som riksdagen vill inom de ramar som finns. Detta faller inom de ramar som finns. Det är inget brott. Som jag sade tidigare är det däremot viktigt att ha vissa regler som vi skall leva upp till. Därför gör vi också ett tillkännagivande att fr.o.m. 1998 gäller detta. Jag har redan tidigare svarat på frågan. Jag skall också kommentera detta med bostadssubventioner. Det är alltid en diskussion om detta. Vi har kraftigt ökat antalet högskoleplatser, och man vet att det kommer att bli kärvt med bostäder till studenterna. Därför finns det en statlig vilja att stödja just den verksamhet för att snabbt få fler studentbostäder. Även utskottsmajoriteten har tyckt att det finns anledning till det. Det förekommer ju en rad andra subventioner till näringsliv, anställningsstöd osv. Näringslivet självt är ju ganska piggt på att påpeka att de inte vill ha dessa stöd, men när man sedan går runt husknuten tar de emot dem med tacksamhet och använder dem i sin verksamhet. Det är ofta så det fungerar. Detta är riktat till studenterna som får bostäder. Det är riktad till högskolorna. Jag tycker att det känns angeläget att kunna stödja detta. På många platser ute i landet har antalet utbildningsplatser förstärkts. Nu får man också en möjlighet att använda dessa platser genom att man kan ta in elever och erbjuda dem bostäder.

Fru talman! Folkpartiet har låtit fråga ganska många människor vad de tror om regeringens möjlighet att pressa ned arbetslösheten. Ingen tror på detta. 9 personer av 10 tror att regeringen misslyckas. 1 av 100 tror att regeringen kommer att klara det. Det finns alltså egentligen ingen som tror på regeringens politik i denna den viktigaste inrikespolitiska frågan. Från TCO och Företagarna kom det i går en väldigt skarp kritik. Regeringen och Centern ägnar sig åt att finansiera arbetslösheten, i stället för att bekämpa den. AMS gav i går en väldigt dyster prognos. Den totala arbetslösheten stiger litet grand nästa år - nästan 13 %. Människor känner oro och pessimism inför framtiden. Vi behandlar i dag budgetpropositionen för 1997. Den innehöll som alla vet inga nya åtgärder för flera jobb. Man kan faktiskt konstatera att regeringens arbete har gått i baklås. På litet mer än ett halvår har regeringen Persson pressats tillbaka till ett starkt defensivt läge. Trumfkortet, som förut hette politisk stabilitet, har smutsats ned av statsministern själv. Det hade varit bättre om han hade ägnat mer tid åt att skapa stabilitet i sin egen regering i stället för att berömma stabiliteten i Kina. Perssons regering har blivit en regering på reträtt. Förslag har lagts fram och beslutats om i riksdagen som har varit så dåligt underbyggda att man har backat, dragit tillbaka och ändrat innan de ens har trätt i kraft. Jag har några exempel. Beslutet om a-kassan togs tillbaka. Budgetdisciplinen försvagades redan första gången riksdagen skall använda den nya rambudgetprocessen. Kulturministern har backat om museiflytt till Göteborg. Förslaget om tjänstebilar har valsat fram och tillbaka i många omgångar. Det slutliga förslaget innebär att miljöministern helt kördes över. Förslaget om koldioxidskatt för industrin har bordlagts på obestämd tid. Det mumlas om beslutet om besparingar i bostadsbidrag. Det kanske skall ändras. Propositionens förslag om pengar till kommunerna ändrades genom ett hastigt penndrag. Olika ministrar har helt olika åsikter. Arbetsmarknadsministern t.ex. gillar s.k. friår enligt dansk förebild; finansministern är en uttalad motståndare. Det kunde vara bra att från Erik Åsbrink få något besked för hela regeringen om den är för eller emot mera betald ledighet i form av s.k. friår. Energiförhandlingarna, som är väldigt viktiga för Sveriges framtid och för jobben, har skötts så oskickligt att bara linje 3-partier återstår. Arbetsmarknadsministern slänger fram det ena hugskottet efter det andra för att flytta arbetslösa människor från den ena sortens åtgärder till den andra. Plötsligt har hon nu hittat - hur nu det har gått till - 600 miljoner kronor att stoppa in i AMU-gruppen. Näringsministern upptäcker plötsligt på småföretagsriksdagen att den förlängda sjuklöneperioden är ett stort problem - han måste ha varit sällsynt blind och döv dessförinnan - och säger att "Det skall vi se över". Men sedan ändrar han sig tydligen igen, för nu står ju Socialdemokraterna och Centerpartiet fast vid förslaget. I fråga om EMU har veligheten gjorts till huvudnummer. Där skall man föra debatt utan att ha någon åsikt själv. Pensionsreformen är ett enda stort frågetecken. Socialdemokraterna har sitt tredje samråd i frågan, men oklarheten består. Det är inte att undra på att människor är oroliga och besvikna. Den största besvikelsen gäller naturligtvis arbetslösheten. För varje ny bedömning som regeringen kommer med dröjer det allt längre innan arbetslösheten minskar. Den senaste prognosen från AMS tyder t.o.m. på att det blir en liten ökning av den totala arbetslösheten nästa år. Inskrivningstiden, den tid som människor är inskrivna på arbetsförmedlingarna, blir längre och längre. Alltfler människor tvingas vandra runt mellan olika sorters åtgärder och öppen arbetslöshet utan att få ett reguljärt arbete. Mängden åtgärder är så omfattande att AMS självt varnar för undanträngningseffekter, dvs. de åtgärder man har förstör reguljära jobb. Den totala arbetslösheten skulle vara mindre än 11 %. Om man skall tro AMS, och regeringens prognos ligger rätt nära deras bedömning, verkar den nu bli två procentenheter högre. Det är ett enormt misslyckande för regeringens politik. I januari 1995 trodde man att arbetslösheten nästa år, alltså 1997, skulle sjunka med en hel procentenhet. I stället stiger den kanske något. Sysselsättningen skulle öka, trodde man då. I verkligheten sjunker den med kanske upp till 30 000 arbeten i år. Detta är ett totalt misslyckande. Kommunerna har jätteproblem. Den finurlighet som regeringen visade när man helt sonika tog över från Riksrevisionsverket och räknade upp inkomstutvecklingen för att kunna ge kommunerna mer pengar räcker inte alls. I går kom det redovisningar av bristerna i äldreomsorg, barnomsorg och skola. Kommunerna saknar nära 13 miljarder kronor, säger de, vilket motsvarar ungefär 40 000 arbeten. HSU 2000 har redovisat liknande beräkningar för landstingen. Inrikesministern blir omedelbart väldigt nervös och utlovar nya pengar, t.ex. genom bibehållen värnskatt, flytt av AMS-pengar eller på något annat sätt - det är oklart hur. Mängder av gamla och sjuka människor hamstrar läkemedel eftersom de inte tror att de kommer att ha råd att köpa sådana efter nyår. Detta är, fru talman, inte bilden av ett välfärdssamhälle. Jag tror att det centrala misstag som regeringen och Centern gör är att de bortser från att arbetslösheten bara kan minska om det kommer till flera reguljära arbeten. Arbetslösheten minskar bara om det blir flera nya jobb. I år blir det färre jobb. Ännu valåret 1998 kommer färre människor att kunna försörja sig på eget arbete än förra året, 1995. Målet att halvera arbetslösheten till sekelskiftet blir bara mer och mer avlägset. Folkpartiet har i sin partimotion och i den med Moderaterna och Kristdemokraterna gemensamma reservationen fört fram hur vi anser att den ekonomiska politiken skall läggas om för att med låg inflation och sunda offentliga finanser skapa förutsättningar för fler jobb. I en sådan politik för jobb genom företagande vill jag peka särskilt på några saker. För det första gäller det skatterna. Folkpartiet är inte det parti som i alla lägen ropar på lägre skatter, men det blir faktiskt alltmer uppenbart att de skatter som socialdemokrater, vänsterpartister och centerpartister i olika blandningar har höjt är starkt bromsande för företagens expansion och för tillkomsten av fler jobb. Under de senaste två åren har skatteinkomsterna ökat med ungefär 150 miljarder kronor. Ni må tala hur ofta ni vill om hur bra företagsskatter Sverige har - det är uppenbart fel eftersom resultatet är dåligt. Vi får ju inte den önskade expansionen i företagen och de nya jobb som vi behöver. För några dagar sedan talade nio socialdemokratiska kommunstyrelseordförande om att, och jag citerar från TT: "Skatterna hotar jobben nu." Det handlar om 10 000 jobb i deras kommuner som står på spel bara genom de höjda elskatterna. Ett annat exempel är den förlängda sjuklöneperioden. LO, SAF och Företagarna har gemensamt protesterat mot detta hot mot framför allt de mindre företagen, men ni struntar i detta. Jag tycker att det är oförsvarligt. Ni skapar arbetslöshet genom er skattepolitik. Folkpartiet har föreslagit en rejäl sänkning av arbetsgivaravgifterna för tjänstesektorn. Då skulle man skapa helt nya marknader för verksamheter som i dag är för dyra att köpa. Det fungerar inte att bara skyffla runt skatterna - att höja en skatt och sänka en annan - därför att i slutändan bärs alla skatter i en liten öppen ekonomi av löntagarna. Löntagarna betalar hela kalaset i form av en stor skattekil på arbete. Vill man ha fler arbeten måste skattekilen bli mindre. För det andra gäller det lönebildningen, den svenska ekonomins akilleshäl. Den frågan har man nu skyfflat över på parterna, precis som socialdemokratin alltid har gjort. Detta är en undanmanöver i hopp om att slippa obehagliga beslut. Folkpartiet har lagt konkreta förslag om förändringar i t.ex. arbetslöshetsförsäkringen för att skapa bättre förutsättningar för en lönebildning i takt med produktiviteten. För det tredje gäller det energipolitiken i denna politik för jobb genom företagande. Energipolitiken är helt obegriplig i dag för dem som månar om Sverige som investeringsland och därmed om nya jobb. Den är också helt obegriplig från miljösynpunkt. Om ni envisas med tanken att stänga en reaktor nu och skapa osäkerhet om de andra tillfogas svensk industri och svenskt näringsliv stor skada. Detta är omvittnat i en gemensam tidningsartikel från Metall, Kommunal och Industriförbundet. För det fjärde gäller det EMU, valutaunionen, ett område där regeringen genom sin obeslutsamhet tillfogar Sverige skada. Den väsentliga skillnaden mellan att vara med och att vara utanför i fråga om ekonomisk politik är rätten att devalvera, att sänka värdet på den svenska valutan. Att ha kvar denna rätt kostar i form av högre räntor. Det drabbar hushåll, det drabbar företag och det drabbar staten. Det blir färre investeringar och färre nya jobb. För det femte vill jag nämna utbildningspolitiken. Utbildning och arbete är de långsiktigt viktigaste fördelningspolitiska områdena. Men det måste vara kvalitet i utbildningen, och det måste löna sig för individen att utbilda sig. Där brister det uppenbart i dag. Fru talman! Jag tror att både Jan Bergqvist och Erik Åsbrink, kanske också Per-Ola Eriksson, är medvetna om att regeringen och Centern ägnar sig åt att finansiera arbetslösheten i stället för att bekämpa den. Kostnaden för denna politik går ut över de arbetslösa som inte får några jobb och - och det är viktigt - de många som får sämre kommunal välfärd på grund av kommunens skenande kostnader för socialbidrag. Hur länge tänker ni envisas med en sådan politik, som befäster arbetslösheten? När kommer det några förslag om jobb genom företagande? Hur högt skall arbetslösheten behöva stiga innan ni reagerar? Fru talman! Jag vill också ta upp frågan om fastighetsskatten. Det är skatterevolt på gång runt om i landet just på grund av fastighetsskatten. Massor av människor ligger sömnlösa om natten av oro för att inte kunna bo kvar på grund av extremt stora skatteökningar. Samtidigt har Socialdemokraterna och Centerpartiet avsatt nära 600 miljoner kronor för att sänka skatten på starköl. Jag tycker att vi skall vänta ett år med denna skattesänkning på starköl och använda de frigjorda pengarna till att lindra markvärdets genomslag i fastighetsskatten. Om ett år skall det ju finnas en översyn av fastighetsskatten, vilket även majoriteten vill ha, och det borde vara självklart att utreda först och besluta sedan, inte tvärtom, som ni gör nu. Fru talman! Jag har här ett yrkande och en lagtext för detta förslag: Vänta med skattesänkningen på starköl, och använd pengarna till att lindra fastighetsskatten. Förslaget är budgetneutralt, och det spräcker inga ramar eller liknande. Just det här förslaget kan faktiskt väldigt många partier, alla utom Socialdemokraterna och Centern, ställa sig bakom. Är det verkligen så att alla centerpartister tycker som Per-Ola Eriksson, att starköl är viktigare än bostaden? Är det verkligen så att alla socialdemokrater här i kammaren tycker som Jan Bergqvist, Sören Lekberg, Arne Kjörnsberg, m.fl., att det är viktigare att sänka skatten på starköl än att sänka skatten på boendet? Det borde gå att få majoritet här i kammaren för att under ett år, i avvaktan på översynen, lägga de här pengarna på lägre fastighetsskatt i stället för lägre skatt på öl. Nu går det av tekniska skäl inte att lägga fram detta yrkande. Riksdagsordningen förhindrar det. Förklara det, Jan Bergqvist och Per-Ola Eriksson, ni som stoppade förslaget i utskottet. Vad säger ni, Per Ola Eriksson och Jan Bergqvist, till de boende i skärgården, på östkusten, på västkusten och i andra områden med utsatta fastighetsvärden, som har fått extrema skatteökningar? Vad säger ni till dem? Eller vågar ni inte träffa dem? Fru talman! Jag står givetvis bakom alla reservationer som jag har undertecknat, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservationerna 1, 4, 14,

Fru talman! Jag står bakom samtliga vänsterreservationer till betänkandet men yrkar bifall bara till nr I söndags var jag på möte i stadsdelen Angered i Göteborg. Jag mötte mina partikamrater som sitter i de båda stadsdelsnämnderna i Angered. Angered är en stadsdel där Socialdemokraterna har ett mycket starkt väljarstöd, och även mitt parti har ett stort stöd i stadsdelen. I dag är arbetslösheten i Angered uppe i över 50 %. I ett av de båda stadsdelsnämndsområdena, Lärjedalen, har socialbidragsutbetalningarna femdubblats sedan 1990. Man har förklarat för mig att en huvudorsak till att ökningen har varit särskilt dramatisk på senare tid är den sänkta a-kassan. Man har i stadsdelsnämnderna tvingats att för nästa år lägga fullständigt orimliga sparbeting på skolor och dagis och inom äldreomsorg. Mina partikamrater i stadsdelsnämnderna säger till mig att de har oerhört svårt att inför väljarna, inför befolkningen i Angered, förklara att de skulle behöva gå med på de här våldsamma sparbetingen, som i grunden är en följd av den ekonomiska politik som bedrivs av Socialdemokraterna och Centerpartiet här i riksdagen. I Göteborg har vi nämligen ett majoritetsstyre bestående av socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister. Vänsterpartiet har i dag en mycket hård kritik av regeringens ekonomiska politik. Jag är litet rädd för att jag kommer att få svårt att förklara för mina partikamrater i Angered också det faktum att vi i morgon kommer att rösta nej till de borgerliga partiernas förslag till misstroendeförklaring. Men för oss väger handlingar oerhört mycket tyngre än ord. Att Göran Persson säger någonting korkat i Kina är trots allt betydligt mindre viktigt för oss än de handlingar som regeringen Persson står för, inte minst just i den ekonomiska politiken här i Sverige. Varför försöker vi då ändå inte fälla denna regering, som i dag för en så dålig ekonomisk politik? Ja, då måste man fråga sig: Vad är alternativet? Eftersom regeringen mycket tydligt har stängt dörren gentemot oss i Vänsterpartiet, är alternativet i dag en ny högerregering. Jag har räknat ut att den ekonomiska politik som Bo Lundgren för fram i den moderata reservationen i grova tal betyder att man tar ifrån den offentliga skolan ungefär 5 000 kr per skolelev. Den betyder att ungefär 10 000 kr per vårdplats i den offentliga vården tas från denna. Sedan kan Bo Lundgren stå här och prata hur vackert som helst om de gamla och vården. Realiteten i den moderata politiken är att man plundrar den offentliga vården och den offentliga skolan på pengar. Det skulle innebära en dramatisk kvalitetssänkning. Sverige skulle få Europas sämsta skola med moderat ekonomisk politik. Folkpartiets förslag betyder att man tar ungefär 20 000 kr per arbetslös från arbetslöshetsunderstödet och arbetsmarknadspolitiken, och den kristdemokratiska politiken betyder att man tar ungefär 5 000 kr per arbetslös. Vi kommer aldrig att hjälpa fram en ny sådan högerregering, stödd av de här partierna, till regeringsmakten. Det var nödvändigt att reda upp i konkursboet efter den borgerliga regeringen 1994. Hade Vänsterpartiet inte ställt upp då, hade förmögenhetsskatten varit borta, vi hade haft en arbetsrätt som var ännu svagare för löntagarna än det dåliga förslag som regeringen nu försöker driva igenom, vi hade inte haft någon värnskatt, och det hade varit ännu mycket större social nedrustning i kommuner och landsting. Efter det att samarbetet mellan Vänsterpartiet och regeringen bröts har regeringen tillsammans med Centerpartiet fört en dålig ekonomisk politik, en orättvis ekonomisk politik. Man har fördelat budgetsaneringens bördor på ett orimligt och orättvist sätt. Det som behövs nu är köpkraft och omfördelning. De här båda sakerna hänger dessutom ihop. Att flytta pengar från de rika till dem som har litet pengar betyder också att man ökar köpkraften och minskar det privata sparandet. Svenska folket är faktiskt rikare, nettoförmögenheten för svenska folket totalt är större än någonsin i Sveriges historia. Det finns mycket stora rikedomar i detta samhälle, men de är extremt snett fördelade. Det är möjligt att fördela om. Eftersom jag har fått en gammal fotbollsskada uppslagen kan jag inte låta bli att göra jämförelsen med fotboll. Regeringens och Centerpartiets ekonomiska politik är ensidig. De har en enda idé i huvudet, nämligen att genom budgetsanering skapa stabilitet, få ned räntan och därmed få hjulen att börja rulla. Det är en enda ensidig idé som de fullföljer. De borgerliga har en annan lika ensidig och enkel idé: sänk skatterna, sänk skatterna, sänk skatterna. Det här påminner mig litet grand om just fotbollsspelare som bara springer på en sida av planen, nämligen högerkanten. De kan bara skjuta med en fot, den ene bara med insidan av högerfoten och den andre bara med utsidan av högerfoten. Det krävs faktiskt mångsidighet! Det behövs många instrument. Det finns ingen enkel quick fixlösning i den ekonomiska politiken. Det krävs många olika instrument. Det nya budgetsystem som vi nu arbetar med låser fast politiken ytterligare. Spelarna kan bara springa i mycket smala korridorer på fotbollsplanen. Nu brukar det ju anses grabbigt att jämföra med fotboll. Jag skall gå över till att säga något om jämställdheten. Vi i Vänsterpartiet är litet stolta, för vi tar åt oss äran av att finansutskottet nu för första gången har med ett jämställdhetsavsnitt i själva huvudtexten i betänkandet. Vi tycker att det är en bra text - med ett undantag, där vi är litet osäkra. Det är när det står att hela regeringen tar jämställdheten på största allvar. Där är vi litet tveksamma, måste jag säga. Därför vill jag fråga Erik Åsbrink: Är detta sant? Tar ni alla, även Erik Åsbrink, jämställdheten på största allvar? Hur tar sig det konkret uttryck, t.ex. i kommuner och landsting, där vi nu har sett nya siffror på att 45 000 anställda, de flesta kvinnor, kommer att försvinna framöver med den ekonomiska politik Erik Åsbrink står för? Tar Erik Åsbrink jämställdheten på största allvar? Det är också nödvändigt att omfördela arbetstiden. I Växjö har efter ett vänsterinitiativ 125 anställda i kommunen valt kortare arbetstid i stället för högre lön. Tyvärr är det mycket svårt för lågavlönade att välja det här alternativet, och det är mot den bakgrunden man skall se vårt förslag att lägga 2 miljarder kronor i en statlig fond där man kan få bidrag till försöksverksamhet med kortare arbetstid, sex timmars arbetsdag. Att omfördela arbetstiden är samhällsekonomiskt ett mycket effektivt sätt att få ned arbetslösheten. Det krävs också en omfördelning inom företagssektorn. Enkelt uttryckt innebär Vänsterpartiets politik att vi flyttar pengar från lata kapitalister till flitiga företagare. Utländska ägare har tagit över en tredjedel av den svenska börsen, och ägandet domineras av institutionella ägare med enbart kortsiktig vinst för ögonen och inget intresse av ett långsiktigt ägaransvar. Det är nödvändigt att få ett starkare offentligt ägaransvar. Vi välkomnar finansministerns tankar om att man nu skall ge AP-fonderna ökad rätt att placera i aktier. För övrigt lade vi själva fram en motion med samma innebörd tio dagar innan finansministern gick ut med det här. Men vi har väldigt svårt att se hur detta går ihop med utförsäljningen av statliga företag. Nu senast, i dagens betänkande, har vi utförsäljningen av Stadshypotek. Det går rykten om att de sex största bankerna nu skall stycka Stadshypotek. Med den starka ställning de här stora bankerna har är vi övertygade om att det kommer att betyda sämre konkurrens på den här mycket viktiga bostadsfinansieringsmarknaden och därmed också högre bostadskostnader och högre hyror. Det är för övrigt ett mycket stort problem i dagens Sverige, inte minst ett fördelningsproblem, med de höga hyrorna. Låt mig också säga någonting om fastighetsskatten, som Anne Wibble tog upp. Ni kan på s. 338-339 i betänkandet läsa det konkreta förslag som vi tog initiativ till, ett utskottsinitiativ som utskottet inte ville gå med på. Det är såvitt jag förstått samma förslag Anne Wibble nu presenterar som det förslag vi inte kan lägga fram här i riksdagen. Jag har också oerhört svårt att förstå, Per-Ola Eriksson, varför ni prioriterar att sänka ölskatten framför alla små fastighetsägare, t.ex. fiskare i mina hemtrakter längs Bohuskusten, varifrån jag har fått många signaler om hur allvarlig situationen är. Hur kan ni göra det medvetna valet? Det finns faktiskt ett konkret förslag till hur man skulle kunna använda de pengar man tjänar om man inte sänker ölskatten till att lindra fastighetsskatten för just de grupper som är allra mest utsatta. Till sist, fru talman, hade vi i går en diskussion om innebörden av begreppet stabilitet. Gudrun Schyman jämförde då Göran Perssons uttalanden i Kina med talet här i kammaren om hur stabil situationen blir på grund av samarbetet mellan Socialdemokraterna och Centern. Men ökade klassklyftor skapar aldrig stabilitet, lika litet som diktaturer. I stadsdelen Angered, som jag började med, har man än så länge kunnat förhindra uppkomsten av starka rasistiska extremhögerorganisationer. Men det börjar bli problem. Det börjar uppstå ungdomsgäng där man skaffar sig kniv. Det finns en mycket stark, engagerad befolkning som vill göra någonting åt det här, men med de ekonomiska problem man har fått i stadsdelen och med den sociala nedrustning som tvingas fram på skolor och ungdomsgårdar har man i dag väldigt stora problem. I en sådan situation är det väldigt lätt att det dyker upp olika sorters frälsare och frälsarläror, folk som kommer och säger: Jag har lösningen. Det är jätteenkelt att klara alltihop. Det är de där politikerna uppe i riksdagen som har hittat på alltihop, som har ställt till med allt elände. Jag har lösningen - av det ena eller andra slaget. Det här är en oerhört farligt situation. Det är en instabil situation. Det finns faktiskt flera konkreta, välavvägda alternativa förslag som vi skall ta ställning till här i dag. Politiken måste vridas åt vänster. Det måste bli en rättvisare fördelning. Kampen mot arbetslösheten måste - i verkligheten, inte bara i ord - sättas i första rummet.

Fru talman! Regeringens förslag till dramatiska nedskärningar på miljöområdet, till utarmning av välfärden, till ökade ekonomiska orättvisor och till fortsatt hög arbetslöshet kommer att beslutas av riksdagen i morgon kväll, om inte någonting oväntat händer här. Den hårda kritiken har inte hjälpt.

Det är bara på en punkt som riksdagens majoritet av socialdemokrater och centerpartister har gått med på en förbättring. Miljöpartiets krav att inte genomföra de försämringar i a-kassan som genomdrevs i riksdagen i somras och skulle börja gälla från den 1 januari 1997 har gått igenom i både arbetsmarknadsutskottet och finansutskottet. Det sägs visserligen att det bara är ett uppskov i väntan på att ett samlat förslag till förändringar i a-kassan skall tas fram nästa år, men vi vill ändå hoppas att åtminstone just dessa försämringar, som skulle ha tvingat bort många arbetslösa från a-kassan och ökat beroendet av socialbidrag, aldrig mer kommer igen. Det var ett dåligt och ogenomtänkt förslag, och det borde aldrig ha lagts fram i riksdagen. Dessvärre är denna förbättring förknippad med en ny försämring. För att betala denna förbättring har Socialdemokraterna och Centern förordat att man skall höja den statliga avgiften från a-kassorna med 60 %, vilket ni vanliga löntagare kommer att märka i form av att ni får betala högre avgifter till er a-kassa. Det är en indirekt skattehöjning på arbete. Fru talman! Sysselsättningskrisen består. De av oss som har jobb tvingas jobba hårdare och effektivare och mer. De av oss som inte har jobb blir samtidigt fler. Sysselsättningen minskar. Sverige har i dag en total arbetslöshet på närmare 13 %, och ytterligare 7 % är förtidspensionerade. Vi fick i går en ny prognos från AMS som berättar att massarbetslösheten kommer att bestå, kanske t.o.m. öka. Alla dessa arbetslösa försörjs genom höga och ökande skatter, främst på oss som arbetar. Vi delar inte på jobben, men vi delar definitivt på kostnaderna för arbetslösheten. Vi i Miljöpartiet har gång på gång pekat på det absurda i denna ordning. Fram till 80-talets början minskade arbetstiden i takt med att produktiviteten ökade. Men därefter har 40-timmarsveckan gjorts till en politiskt helig princip, som majoriteten vägrar att ändra på. Under senare år har vi i själva verkat ökat arbetstiden, samtidigt som arbetslösheten skjuter i höjden! Vi i Miljöpartiet kräver att arbetstiden kortas. Sänk arbetstiden till 35 timmar per vecka, och börja samtidigt sänka skatt och avgifter på arbete! Då får hundratusentals arbetslösa jobb, och vi som redan har jobb kan ändå behålla ungefär samma nettoinkomst. Genom att kostnaderna för arbetslösheten minskar kan vi bekosta skattesänkningen på arbete. En förkortning av arbetstiden har också andra stora positiva effekter, som borde vara lockande. Vi får alla mer tid till våra barn, våra föräldrar, våra vänner och egna fritidsintressen, vare sig de är idrott, politik, musik eller någonting annat kreativt. Vi får större möjligheter att vara kreativa på våra egna villkor. Vi kan skaffa oss ytterligare förutsättningar för ett rikare liv, och också för ett ökat företagande, som i sin tur ger bättre ekonomi för oss alla. Vi får större möjligheter till välfärd i ordets bästa bemärkelse. Det här motarbetar ni socialdemokrater i riksdagen och regeringen. Ni säger nej, trots att er egen partikongress har beslutat att ni skall arbeta för sänkt arbetstid. Ni säger nej, trots att ni heligt och dyrt lovat att sänka arbetslösheten, faktiskt halvera den till sekelskiftet. Och snart kommer den socialdemokratiske finansministern Erik Åsbrink här i riksdagens talarstol att i strid mot all logik hävda att sänkt arbetstid omöjligen kan ge nya jobb. Frågan är om någon som lyssnar på debatten tror på det här. Frågan är om Erik Åsbrink själv tror på det. Fru talman! Drygt 80 % av skatterna ligger på ett eller annat sätt på arbete. Jag kan ta ett exempel. Om man vill leja en hantverkare för att reparera huset eller lägenheten måste man som privatperson betala drygt 200 kr för att hantverkaren skall få 60 kr i plånboken - resten är skatter. Ett annat exempel är att man tar en betydligt mindre risk om man låter redan anställda arbeta övertid i stället för att anställa fler. Övertidsuttaget motsvarar i dag 36 000 arbetstillfällen enbart inom industrin. Omräknat för hela näringslivet motsvarar det 175 000 nya jobb om övertidsuttaget skulle försvinna och företagen i stället skulle våga utöka antalet medarbetare. Samtidigt är det fortfarande mycket lönsamt att tömma ändliga naturresurser och släppa ut miljöföroreningar, och vi kan dessvärre notera att miljöskulden för Sverige växer i oförminskad takt. Hushållnings och miljökrav talar starkt för att skatter på ändliga råvaror och miljöbelastande utsläpp bör höjas. Se där! Då slår vi två flugor i en smäll: ersätt en del av skatterna på arbete med skatter på råvaror och utsläpp! Den höga arbetslösheten är både socialt och ekonomiskt ohållbar. Socialdemokraternas och Centerns förslag till budget visar hur massarbetslösheten tillfälligt kan bekostas. Men det krävs sänkt arbetstid, det krävs lägre beskattning av arbete, i huvudsak inom ramen för en social och miljömässig skattereform, och det krävs större satsningar på att bygga det ekologiskt hållbara samhället för att varaktigt få ned den totala arbetslösheten. Ibland verkar det som om arbetsmarknadsministern intuitivt känner på sig att det är något fel på regeringens politik - så sent som i morse vädjade Margareta Winberg än en gång om fler tips och förslag för att råda bot på eländet. Ingenting får lämnas oprövat, säger hon. Felet på regeringens politik, som nu socialdemokrater och centerpartister i riksdagen gör till sin, är att man räknar med att budgetsaneringen ger en varaktigt hög ekonomisk tillväxt, helt i nivå med 60-talets siffror, och att detta löser våra problem - ett slags universalmedicin. Egentligen är det här inte ett fel, utan flera fel. För det första finns det inget, inte ens i regeringens egna prognoser, som visar att man skulle kunna nå en så hög ekonomisk tillväxt de närmaste fyra åren. Vad prognoserna visar, alltså även regeringens prognoser, är att massarbetslösheten tryggt och stabilt består. För det andra har inte den ändå ganska starka ekonomiska tillväxt vi haft under senare år gett nya jobb. Sambandet mellan ekonomisk tillväxt och sysselsättning är annorlunda i dag än under 60-talet. Vi har inte samma samhälle, inte samma förutsättningar, och det ser inte likadant ut i vår omvärld. Regeringen har också stegvis tvingats revidera sina beräkningar från proposition till proposition, och vi väntar nu spänt på att även finansminister Erik Åsbrink reviderar sin uppfattning. Fru talman! Ersättningen i a-kassan, sjukförsäkringen och föräldrapenningen borde omgående höjas till 80 % för låginkomsttagarna. Det kan med fördel bekostas genom att ersättningen i motsvarande grad sänks för dem med högre inkomster. Varför skall vi med detta ekonomiska läge betala ut ersättning till dem som har det ganska bra? En ekonomisk grundtrygghet, lika för alla och utan tidsbegränsning, borde dessutom införas. Samtidigt måste också skatterna för låginkomsttagarna sänkas, och då menar jag både inkomstskatten och egenavgifterna. På så vis får de som behöver det bäst mer att röra sig med. Det är också bra för samhällsekonomin på flera sätt. Den privata konsumtionen stimuleras när de med minst marginaler får mer pengar, och det skapar efterfrågan i företagen, ger fler jobb och ger bättre ekonomi. Det ger också den enskilda människan större möjligheter att välja och att fritt göra det hon själv vill. Det ger ett utrymme för att minska sina lån eller öka sitt sparande, och därmed göra sig mindre beroende av andras välvillighet. Ökad ekonomisk rättvisa, en jämnare fördelning av våra tillgångar, ger både större personlig frihet och bättre ekonomi för samhället som helhet. Det är en stor besvikelse för oss miljöpartister att se hur den socialdemokratiska regeringen tycks ha glömt detta. I statens budgetsanering har orättvisorna tvärtom ökats. Socialdemokraternas besparingar och skattehöjningar har ökat klyftorna i stället för att minska dem. Detta redovisas i det budgetförslag som vi nu behandlar - men tro inte att riksdagsmajoriteten för den skull varit beredd att ändra på något! Det är för dem långt viktigare att stötta den sittande regeringens alla förslag, än att hjälpa dem som kommit i kläm utanför Riksdagshuset. Fru talman! När regeringen lade fram sitt budgetförslag krävde vi i Miljöpartiet att kommunerna och landstingen måste få lättnader. Statens åtstramningar måste mildras, annars drabbas välfärdens själva kärna, dvs. skolan, vården och omsorgen, på ett sätt som skadar hela samhällsekonomin också på lång sikt. När vi ett par veckor senare lade fram vårt förslag till budget innehöll det ca 3 miljarder mer till kommunerna nästa år, närmare 5 miljarder 1998 och 8 miljarder Ytterligare några veckor senare kom regeringen tillbaka till riksdagen med ett förslag som i sak innebär att kommuner och landsting får behålla 3 miljarder mer 1997. Det var en välkommen eftergift, ett första steg i rätt riktning. Nu behövs nästa steg, som rimligen borde vara att återge kommunernas deras självklara rätt att avgöra sitt eget skatteuttag. Ta bort den statliga bestraffningen för de kommuner och landsting som tvingas justera upp sin skattesats! Det strider mot grundlagens principer om kommunalt självstyre, och det strider mot kraven på större social rättvisa och en bra välfärd för alla. Fru talman! Om vi tar hänsyn till miljökostnaderna när vi beskriver den ekonomiska verkligheten får vi en helt annan bild än den som Socialdemokraterna och Centern tecknar. De beräkningar som i internationella sammanhang gjorts av en miljöjusterad svensk bruttonationalprodukt visar att vi inte har haft någon ekonomisk tillväxt sedan början av 80-talet. Den tillväxt som har redovisats från officiellt håll har i själva verket medfört en ökande miljöskuld i form av växande avfallstippar, miljöskadade områden, ökad förgiftning av mark och hav, utarmade biologiska resurser, ökade miljörelaterade hälsoproblem, krympande naturtillgångar osv. Summan av det hela är snarare en stadigt krympande verklig ekonomi. Vi har från Miljöpartiets sida, nu senast när vi behandlade den nya budgetlagen, pekat på nödvändigheten i att göra mer rättvisande beskrivningar av den ekonomiska utvecklingen också från miljösynpunkt. Med en riktigare beskrivning av verkligheten hade kanske också Socialdemokraterna och Centern insett att det är fullständigt vansinnigt att genomföra de mycket drastiska nedskärningarna på miljöområdet. Naturvårdsverkets anslag minskas nu med en fjärdedel, kalkningsanslaget minskas dramatiskt, anslaget till sanering av miljöskadade områden är löjligt litet och miljöanpassningen av både energi och trafiksystemen fortsätter att lysa med sin frånvaro. Var är investeringsbidragen till allergisanering, till vindkraft och solenergi? Vart tog satsningarna på biobränslen vägen? Det senaste i den här floran är neddragningar på den miljövänliga järnvägen. Socialdemokraternas och Centerns politik har på trafikområdet inneburit att SJ gradvis konkurreras ut av miljöfientliga vägtransporter, och det senaste ryktet säger att regeringen dessutom förbereder att komma hit till riksdagen med destruktiva neddragningar på järnvägs och kollektivtrafikutbyggnaden i landet, till förmån för ytterligare miljöförstörande vägtrafik. Det här är djupt oroväckande och kommer att stå oss alla dyrt. Våra barn och barnbarn kommer att få betala dyrt för den ökande miljöförstöring som en felaktig energi och trafikpolitik medför. De vackra ord som ni i Socialdemokraterna och Centern ofta använder när det gäller miljöpolitiken är förvillande kulisser, som döljer det faktum att ni tvingar fram ökad miljöförstöring och därför också en fattigare värld. Frågan som måste ställas till er i majoriteten är vad ni egentligen menar. Vad menar ni när ni lovar att miljöanpassa trafiken? Vad menar ni med att öka miljöstörande trafik på den miljövänliga trafikens bekostnad? Vad menar ni med att missgynna biobränslen och vindenergi och stimulera förbränning av olja och kol? Vad menar ni med en ekonomisk politik som systematiskt döljer de ökande miljökostnaderna? Ni avslår alla förslag till att ge en mer rättvisande bild av den ekonomiska utvecklingen. Varför vill ni inte ens göra en riktig beskrivning? Vad är det ni är så rädda för? Fru talman! Vi står naturligtvis bakom alla de reservationer där Miljöpartiet finns med. Jag yrkar särskilt bifall till reservationerna 3, 36, 43, 50 och 57.

Fru talman! Kristdemokraternas budgetalternativ tar sikte på tre huvuduppgifter. För det första handlar det om att avvärja den katastrof som hotar svensk vård i dag. Vi måste skapa resurser så att kommuner och landsting kan möta de snabbt växande behoven av vård och omsorg. Vi kristdemokrater kommer aldrig att kunna acceptera att ytterligare ca 40 000 tjänster som ett resultat av den socialdemokratiska regeringens politik skall behöva skäras bort inom vård och omsorg. Den andra huvuduppgiften är att skapa förutsättningar för nya och växande företag för att åstadkomma nya jobb och klara resurserna för välfärden. Den tredje huvuduppgiften är att den ekonomiska saneringen skall bedrivas på ett sådant sätt att inte de mest utsatta grupperna drabbas ytterligare, och att de som har drabbats mest av regeringens nedskärningar också kompenseras på ett rimligt sätt. Vi menar faktiskt att gränsen för besparingar inom vård och omsorg nu är nådd. Den har också passerats på flera punkter. Så sent som i går meddelade Kommunförbundet att det ingalunda är slut på sparkraven i kommunerna. Gapet mellan behov och resurser sägs nu vara hisnande 65 000 heltidstjänster. Det här står i mycket bjärt kontrast till de vallöften som Socialdemokraterna vann valet på. Ta t.ex. Stockholms läns landsting! Där fick man majoritet på löften om att det nu skulle vara slut på nedskärningar i vård och omsorg. Där utfärdades anställningsgarantier till de anställda. Vad säger Erik Åsbrink, vad säger de ansvariga i landstinget och vad säger de ansvariga i kommunerna i resten landet om att 40 000 tjänster ytterligare nu skall bort med den socialdemokratiska politiken? Om vi kristdemokrater fick bestämma, om vi fick igenom vårt budgetalternativ, skulle det innebära en förstärkning av kommun och landstingssektorn med ca 6,5 miljarder kronor nästa år. Vi menar att de pengarna skall användas till just vård och omsorg. Denna förstärkning åstadkommer vi bl.a. genom att säga nej till 1,5 % av egenavgiftshöjningen. Det innebär ökade skatteintäkter till kommunerna. Vårt alternativ innebär också åttioprocentiga ersättningsnivåer i alla socialförsäkringssystem. Det minskar kommunernas kostnader för socialbidrag. Likaså innebär vårt nej till den förlängda arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen besparingar också för kommunsektorn, eftersom den ju är en mycket stor arbetsgivare. Många pensionärer och barnfamiljer har också drabbats hårt av de senaste årens nedskärningar. Vi har därför i vår budget särskilt satsat på att kompensera dessa grupper. Om vi fick bestämma, och om vi fick igenom vårt budgetalternativ, skulle pensionärsgruppen få nästan 2 miljarder kronor mer i resurser under nästa år. Detta åstadkommer vi bl.a. genom att säga nej till förändringarna i änkepensionerna, nej till försämringarna i bostadstilläggen, nej till förkortad omställningspension och nej till att räkna in fritidsfastighet i inkomstprövningen. För de ca 375 000 allra sämst ställda pensionärerna, som i dag bara får folkpension och pensionstillskott, höjer vi pensionstillskottet med 200 kr per månad. För barnfamiljernas del föreslår vi åttioprocentiga nivåer i föräldra och havandeskapspenningen och att vårdnadsbidraget återinförs, liksom det borttagna flerbarnstillägget. Vi avvisar också de individuella inkomstgränserna i bostadsbidragen, och vi vill ha tillbaka detta att den bidragsgrundande ytan höjs. Om vi fick bestämma skulle också de sämst ställda barnfamiljerna kompenseras genom ett höjt bostadsbidrag. Det bekostar vi genom att sänka barnbidraget litet grand för alla, och lägga pengarna på den barnrelaterade delen i bostadsbidraget. Det blir delvis kan man säga ett behovsprövat barnbidrag. Totalt förstärks barnfamiljernas ekonomi i vårt förslag med nästan 3 miljarder kronor. Vi avvisar också regeringens nedskärning till världens allra fattigaste, den största nedskärningen någonsin på biståndets område. Vi vill starta vägen tillbaka mot enprocentnivån och anvisar ökade resurser. Vår nästa uppgift i budgetarbetet är ett bättre företagarklimat. Det är grunden för att klara välfärden framöver. Om vi får bestämma, blir det en stor satsning på tjänstesektorn. Den ger nya och bättre förutsättningar för tjänster riktade till den enskilda hushållen. Vi vill göra detta på ett sätt som gör det möjligt för alla hushåll att ha råd. Villkoren för företag och företagande förbättras också genom att vi föreslår slopad dubbelbeskattning för samtliga företag. Vi vill behålla riskkapitalavdraget. Vi föreslår en arbetsrätt som är anpassad till dagens arbetsmarknad. Vi vill återgå till den gamla tidpunkten för redovisning av moms. Vi avvisar den förlängda arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen och föreslår att en avdragsrätt införs för individuella utbildningskonton. Fru talman! Det är några av våra förslag för ett stärkt företagande och för bättre förutsättningar för investeringar, utveckling och kompetenshöjning. Jag ser redan hur finansministern börjar förbereda sig för att tycka att kristdemokraterna räknar upp en väldig massa positiva saker för alla grupper - det finns snart inte en grupp som inte är nämnd. Jag känner igen det där. Men finansutskottet har ju granskat vår motion, och man har tre punkter som man tycker är svaga. Jag förmodar att Jan Bergqvist kommer att ta upp dem, och jag skall förbereda mig för att besvara även det. I huvudsak, fru talman, har dock finansutskottet, med några få undantag, godkänt den finansiering vi har för denna omläggning av politiken. Denna omläggning innebär mer rättvisa, att säkra vården och omsorgen och att få fart på det privata näringslivet så att vi kan börja få fler arbetsgivare som kan anställa ur den långa kön av arbetslösa. Hur var det med finansieringen då? Vi föreslår en återgång till en samlad livsmedelsmoms. Man skulle kunna säga att vi lägger en vårdskatt på det vi handlar dagligen. Det blir litet dyrare att köpa vissa saker, men vi får pengar till vård och omsorg. Det är en stor finansieringskälla. Jag tycker att man skall komma ihåg en sak. Ibland framstår det som om matmomssänkningen, det kommer säkert Per-Ola Eriksson in på, var en gåva från Centerpartiet. Minns ni hur matmomssänkningen finansierades? Det var genom en sänkning av barnbidragen. Det var genom en sänkning av ersättningen i a-kassan, en sänkning av ersättningen i föräldraförsäkringen och en sänkning av ersättningen i sjukförsäkringen. Det var några av källorna för finansieringen av matmomssänkningen. Vi vill i stället låta alla vara med och betala litet mer, och sedan se till att de grupper som nu har drabbats på ett orimligt sätt får kompensation och rimligare villkor. Fru talman! Det allvarligaste med regeringens budgetproposition - liksom med alla de tidigare propositioner som regeringen Persson och regeringen Carlson lagt fram - är att den saknar en tillväxtstrategi, en strategi för hur vi skall få privata företag att födas, växa och blomstra. Regeringen har följaktligen misslyckats med sin allra viktigaste uppgift. Arbetslösheten i Sverige är högre i dag än när Socialdemokraterna tog över regeringsmakten 1994. Det här står naturligtvis i hjärtskärande kontrast till de vallöften man vann regeringsmakten på 1994. Därför är det minst sagt häpnadsväckande att passiviteten när det gäller att åstadkomma nya jobb fortsätter även i den här budgeten när nu halva mandatperioden har passerat. Den här budgetpropositionen visar hur regeringen skall finansiera och dölja den rekordhöga arbetslösheten, men den visar över huvud taget inte hur den skall halveras. Kvittot på detta, fru talman, är att man i finansplanen, signerad av Erik Åsbrink, inte räknar med att den öppna arbetslösheten skall halveras och bli 4 % år 2000. Den skall bli 5,7 %. AMS dystra prognos från i går visar också att arbetslösheten riskerar att fortsätta växa. Det visar att regeringens vallöften om snabb sänkning av arbetslösheten saknade substans och täckning. Nya jobb kan bara åstadkommas genom att näringslivet får sunda och stabila regler och ett varmare och mer positivt företagarklimat. Att stimulera landets familjeföretagare och ge dem sådana villkor att de vågar satsa och nyanställa verkar vara något slags ideologiskt minerat område där regeringens ideologiska karta och kompass inte stämmer med dagens verklighet. Jag tycker att regeringen här rör sig i okänd terräng, men det hindrar inte att man rör sig väldigt snabbt. Jag skulle vilja säga att det är väldigt mycket nu som har gått alldeles för snabbt genom riksdagen. Det är helt enkelt inte möjligt att kompensera en felaktig riktning med ökad hastighet, Erik Åsbrink. Det tycks vara er och Centerpartiets teknik. Om man inte vet vart man skall är det farligt att ha så hög hastighet. Ert kompass och er karta stämmer inte. Ni vet inte vart ni skall, men ni ökar hastigheten. Det är fler och fler förslag som ni tycker har blivit fel och som ni tycker måste göras om. Det går inte en dag utan att det i nyheterna framträder socialdemokratiska statsråd som tycker att man skall se över och att det nog blev litet fel. Felet är att ni inte har någon ideologi och strategi för att få fart på det privata näringslivet. Då går de så här, Erik Åsbrink. Vad hjälper en stabil majoritet i kammaren om man inte vet vart man skall. De strukturella problem som har gjort att tillväxten i Sverige har legat så långt under genomsnittet bland OECD-länderna de senaste 25 åren lämnar ni i stort sett fullständigt obearbetade i denna proposition. Det finns ett avsnitt i finansplanen där ni försöker se hur man skulle kunna uppnå en halvering av arbetslösheten. Det är det s.k. tillväxtalternativet. Där visar det sig att den faktor som skiljer är lönebildningen. Men den gör ni ingenting åt. Det överlämnar ni åt arbetsmarknadens parter att göra. Jag tycker att det är ganska djärvt att tro att det skulle gå lättare för parterna att sluta avtal om det här - det som har varit omöjligt i 25 år - att det skulle gå lättare att lyfta sig själva i håret på det här området än vad det har varit i fråga om arbetsrätten. Vad får Erik Åsbrink att tro att parterna självmant skall komma till rätta med lönebildningsproblemen när man inte klarar av det i fråga om arbetsrätten? Den här tabellen, där ni jämför referensalternativet och tillväxtalternativet, visar att inte bara den privata konsumtionen kan öka för alla med en bättre lönebildning, utan även den offentliga konsumtionen kan göra det. Vi klarar alltså både jobben och välfärden om vi får ordning på lönebildningen, men regeringen vägrar att göra något åt det. Varför, Erik Åsbrink, vägrar ni att ta itu med det som ni själva anser vara den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med både arbetslösheten och välfärden? Fru talman! Vi kristdemokrater har tillsammans med Folkpartiet och Moderaterna lagt fram ett kraftfullt program i en gemensam reservation med nya riktlinjer för den ekonomiska politiken som ger realistiska förutsättningar för tillväxt och nya jobb i Sverige. Det handlar om att nyföretagandet måste öka. Expansionsmöjligheterna för befintliga företag måste bli bättre. Investeringsnivån måste bli betydligt högre. Hushållen måste få möjlighet att köpa tjänster på ett mycket bättre sätt än hittills, framför allt genom sänkt skatt på arbete inom just tjänstesektorn. Vi skulle vilja sänka skatten på arbete över hela linjen, men i dagens statsfinansiella situation får vi koncentrera oss på tjänstesektorn. Vi gör där den största insatsen för att sänka skatten på arbete. Vi tror nämligen att vi får den största effekten där. Vidare måste vi få ett kunskapslyft genom en högre kvalitet i utbildningen och genom större satsningar på forskning. Att regeringen inte har något program för att få fart på det privata näringslivet märks också på det faktum att straffskatten på risksparande fortsätter att vara dubbelt så hög som skatten på riskfritt sparande på banken. Även när det gäller det s.k. riskkapitalavdraget är det litet skakigt. Såvitt jag förstår handlar det om en ideologiskt vilsen och ofullgången politik. I fråga om riskkapitalavdraget har det hela antagit en nästan komisk omfattning. Ni har kanske hört historien om riskkapitalavdraget. Fyrpartiregeringen införde under förra mandatperioden ett riskkapitalavdrag för att göra det möjligt för den som startar ett företag att dra av på den egna lönen. Det handlar alltså om löntagare som startar eget. Meningen var att man skulle kunna göra avdrag för underskott vad gäller inkomst av tjänst i det nya lilla företaget. Detta var fel enligt Socialdemokraterna. De utfärdade ett heligt vallöfte om att ta bort den här möjligheten om de fick makten. Och mycket riktigt, man hann knappt ens sätta sig på taburetterna förrän man tillsammans med Vänsterpartiet hade avskaffat riskkapitalavdraget. Den enda motiveringen var att det var ett vallöfte. Men så kom eftertankens kranka blekhet. Man började tänka att det kanske inte var så dumt med ett riskkapitalavdrag. Därför återinförde man detta tillsammans med Centerpartiet. Detta trädde i kraft den 1 januari i år, 1996. Men nu skall samma regering och samma centerparti ta bort riskkapitalavdraget en gång till. Det försvinner den 1 januari 1997. Det pendlar alltså fram och tillbaka här som en sorts gökur. Snacka om vilsenhet och om att inte veta vart man skall! Att tala om brist på stabila villkor för landets företagare är årets understatement. Tjänstesektorn har vad gäller hushållen hittills varit helt ideologiskt bannlyst och tabubelagd för regeringen. Här har statsråden hunnit inta minst två mot varandra stridande uppfattningar innan regeringen lade locket på genom att tillsätta ytterligare en utredning. Vi kristdemokrater vill att det redan från nyårsdagen 1997 skall vara möjligt att införa det danska väl dokumenterade hemservicesystemet. Dessutom vill vi att hushållen skall få möjligheter att göra avdrag för reparation och ombyggnad med upp till 60 % av arbetskostnaden. Glädjande nog håller alltfler fackförbund och alltfler vanliga människor på att få en modern och fördomsfri inställning till detta med tjänster till hushållen. Här finns det alltså en enorm potential för nya jobb och för en bättre livskvalitet. Det här väntar bara på att bli lössläppt från de ideologiska bojorna. Fru talman! Regeringen får för närvarande utstå väldigt mycket kritik från olika håll. Men det är inte bara folket som är missnöjt med regeringens politik. En ny trend är ju just att regeringen själv är så missnöjd med sin egen politik. Det handlar, som också Anne Wibble var inne på, om a-kassan, statsbidragen till kommunerna, pensionerna, socialbidragen, barnpensionerna, assistentersättningen, arbetsrätten, den månadslånga arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen och nu även de individuella gränser i bostadsbidragen som drabbar landets barnfamiljer mycket hårt. På område efter område håller regeringen på att ta tillbaka förslag som är beslutade i denna kammare. Flera har talat om fastighetsskatten. Jag instämmer med dem som till Per-Ola Eriksson ställer frågan: Vad beror det på att ni centerpartister anser att det är viktigare att sänka starkölsskatten än att lindra för dem som allra värst drabbas av den nya fastighetstaxeringen? Också när det gäller de individuella gränserna i bostadsbidragen måste jag fråga Per-Ola Eriksson om han är beredd att medverka till att Centern, på ett kristdemokratiskt initiativ i bostadsutskottet, stöder detta så att vi får en förändring. Det finns nämligen förslag till lösningar som skulle kunna åstadkomma en lindring. Vad det handlar om, Per-Ola Eriksson, är att just barnfamiljer i glesbygd, där det är särskilt svårt för båda föräldrarna att få jobb, drabbas av ert förslag. Är det inte rimligt att ni är med och ändrar på det? Man känner inte riktigt igen Centern här. Varför denna slaviska följsamhet till det stora regeringspartiet, Per-Ola Eriksson, i nästan alla frågor? Är ni inte alls rädda för att förlora centerprofilen - ja, skulle jag vilja säga, för att förlora er själ - när ni så slaviskt ställer upp på Socialdemokraternas politik? Fru talman! Förslagen i Kristdemokraternas budgetalternativ innebär en förstärkning. Vi har ett med 1997. Det innebär att det sammanlagda skattetrycket sänks med 4,3 miljarder kronor. Den samlade effekten av vår budgetpolitik innebär alltså att kommuner och landsting får ca 6,5 miljarder mera till vård och omsorg nästa år. Det motsvarar ungefär 40 000 heltidstjänster om vi kristdemokrater får bestämma.

Fru talman! Den ekonomiska kollaps som drabbade Sverige i början av 90-talet slog upp stora blödande sår i välfärden: arbetslöshet, otrygghet, personliga konkurser och sociala tragedier. 0,5 miljoner jobb försvann. Mer än 40 000 företag gick i konkurs. Blytunga räntor knäckte många människors ekonomi. För första gången i Sveriges moderna historia stod vi inför det överhängande hotet att barn och unga riskerar att få ett sämre liv än generationen tidigare. Välfärden vacklade och var inte längre självklar. Den moderna välfärdsstaten har ömtåligt skinn. Den måste skyddas och ses över. Hoten om ökade klyftor, om en permanent massarbetslöshet och om miljöförstöring finns där ständigt och måste slås tillbaka. Men för att klara det måste vi se verkligheten i vitögat. Vi kan aldrig låna oss fram till en trygg och bestående välfärd. En sund välfärd kräver sunda finanser. Det är också orätt om vi till barn och barnbarn lämnar efter oss ett berg av skulder. Skall vi klara det viktigaste av allt, att besegra massarbetslösheten, måste det finnas ekonomisk styrka och uthållighet. Vi skall halvera den öppna arbetslösheten till 4 % år 2000. Men det räcker inte! Sedan skall vi gå vidare och ytterligare pressa tillbaka arbetslösheten steg för steg. Vi kan aldrig klara en uthållig och framgångsrik kamp mot arbetslösheten med hjälp av svaga och urholkade statsfinanser. Sedan till frågan om rättvisa. Det finns knappast något som är så orättvist som ett stort budgetunderskott. Det innebär att det allmänna skriver på ett åtagande att till privata kapitalägare överlämna allmänna medel i framtiden, med ränta på ränta. Ju mer statsskulden växer, desto mer växer klyftorna. Teoretiskt måste det inte vara så, men i praktiken fungerar det precis så. För att rädda välfärden måste vi stoppa lånekarusellen och fylla igen hålen i budgeten. Efter valet 1994 hade den nya regeringen ingen tid att förlora. Socialdemokraterna drog omedelbart i gång ett fyraårigt omfattande konsolideringsprogram. Det programmet fick extra tyngd och kraft i april 1995 genom samarbete med Centerpartiet. Jag kan tänka mig att när man i framtiden bedömer konsolideringsprogrammet säger man ungefär så här: Visst fanns det saker som kunde ha gjorts annorlunda, och visst fanns det inslag som behövde ändras, men på det stora hela var det nödvändigt. Att inte genomföra en totalrenovering av Sveriges finanser hade försatt vårt land i en omöjlig situation. Vi vill ha rättvisa. Men vi möter ett budgetunderskott som är så gigantiskt att det krävs nedskärningar på i stort sett alla områden. Då går det inte att undvika att besparingarna även träffar reformer som har kommit till just för att öka jämlikheten. Sverige slog 1993 världsrekord i offentliga utgifter - 73 % av nationalprodukten. Det är självklart ohållbart att ha så höga utgifter i stat, kommuner och socialförsäkringar att de omfattar tre fjärdedelar av vår samlade ekonomi. Det blir ännu mer orimligt om staten samtidigt i sina löpande utgifter måste låna närmare en kvarts biljon kronor. En kvarts biljon är talet 25 följt med tio nollor. När vi i riksdagen talar om ekonomi brukar vi tala om miljoner, på sin höjd miljarder. Nu talar vi om biljon, och då är det knappast fråga om ekonomi, utan närmast astronomi. Jämför vi budgetsaneringen i Sverige med andra länder är det unika för Sverige att 20 % av hushållen som har den högsta standarden svarar för 40 % av budgetförstärkningen. Inte tror vi det när vi hör debatten här hemma, men det är faktiskt svårt att hitta något annat land som en bättre inkomstfördelning än Sverige. Därmed inte alls sagt att vi skall vara nöjda med dagens situation, utan vi skall fortsätta att arbeta för större rättvisa, för det behövs. Det är en av de allra viktigaste uppgifterna i politiken, på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. Även om kräftgången nu har hejdats kastar det ekonomiska sammanbrottet fortfarande sin slagskugga över förväntningar och framtidstro. I slutet på 80-talet hade vi fyra decenniers erfarenhet av nästan oavbrutna framsteg. I slutet på 90-talet har vi knappt läkta sår av en stor ekonomisk krasch. Så gott som alla svenskar har själva eller via vänner och bekanta fått plågsam känning av konkurser, arbetslöshet och skenande räntor. När så många alldeles nyligen har blivit brända är det en uppenbar risk för att framtidstron alldeles i onödan skruvas ner på sparlåga. Det är naturligt att det tar tid och kraft att få upp investeringsviljan och framtidstron på en nivå som är rimlig med hänsyn till Sveriges faktiska förutsättningar för framtiden. De flesta bedömare är i dag överens om att vi klarar konsolideringen av statens finanser. För bara två år sedan dömde Anne Wibble helt ut hela vårt program och sade: Perssonplanen är sällsynt illa genomtänkt, en sörplig sörja som inte stoppar statsskuldens ökning. Anne Wibble hade fel. Även övriga talare som vi hört i dag har gjort alltför pessimistiska uttalanden om budgetens konsolidering. Men det är inte med skadeglädje som jag konstaterar detta, utan i stället med tillförsikt för framtiden. Jag tror att ni också tar miste i en annan av era olycksprofetior, nämligen att vi skulle misslyckas med att halvera den öppna arbetslösheten till 4 % år 2000. Ni underskattar arbetarrörelsens engagemang och beslutsamhet i kampen mot arbetslösheten, och ni underskattar Centerpartiet. Samtidigt vill jag säga att det finns anledning att närma sig arbetslöshetens problem med ödmjukhet eftersom det är ett sällsynt stort och svårt problem. Ändå är jag övertygad om att det går att organisera ett land så att man får i det närmaste full sysselsättning och att det även gäller länder som bygger på i huvudsak marknadsekonomi. Men det fordrar att det finns en bred enighet om att arbete är en omistlig del av välfärden. Välfärden skapas av folket i arbete. Utan arbete ingen välfärd, utan välfärd ingen rättvisa. Låt mig ge tio exempel på vad vi gör för att ta fram fler jobb. För det första gör vi nästa år en massiv satsning på kunskaps och kompetensutveckling. Det är ett tiomiljardersprogram där vi tar vara på Sveriges förutsättningar att konkurrera med kunnande och kompetens. Att vi redan har Sveriges högsta investeringsnivå när det gäller informationsteknik är ett av många exempel på att vi ha osedvanligt goda förutsättningar att utvecklas till ett pulserande och vitalt kunskapssamhälle. För det andra startas nu miljardprogrammet för Östersjösamarbetet. Här finns stora möjligheter för handel och samarbete. För det tredje startar nästa år miljöprogrammet för hållbar utveckling och kretsloppsanpassning av byggnadsmaterial, vatten, avlopp m.m. Det är ett led i den stora ekologiska omställning som Sverige skall göra och som kommer att skapa många nya jobb. Vi går från avloppssamhället till kretsloppssamhället. För det fjärde: Sverige har redan en konkurrenskraftig företagsbeskattning. Nu skall villkoren för de små och medelstora företagen förbättras ytterligare. För det femte sänks arbetsgivaravgifterna den 1 För det sjätte startas nästa år ett miljardprogram för småföretagens förnyelse, export och teknikutveckling. Dessutom skall dessa företag få bättre tillgång till riskkapital bl.a. genom sjätte AP-fonden. För det sjunde görs arbetsmarknadspolitiken effektivare genom starkare lokal och regional förankring. Här tror jag att det finns mycket att vinna. För det åttonde stärker vi de seriösa företagens ställning genom nya och effektivare tag mot den ekonomiska brottsligheten. För det nionde skall 15 000 studentbostäder byggas med statligt investeringsbidrag. För det tionde skall vi utnyttja den fördel som vi har i förhållande till stora länder. Utan att det stör de internationella handelsmönstren kan vi under en längre tid utnyttja den motor för sysselsättningen som utgörs av att vi skaffar oss ett överskott i utlandsaffärerna. En av de allra viktigaste förändringarna i Sveriges ekonomiska struktur är just att vi nyligen gått från att ha haft i det närmaste permanenta underskott i våra utlandsaffärer till att nu ha överskott. Vi kan räkna med att under en femårsperiod kan överskotten bli så höga som närmare 300 miljarder, och detta kan bli en stark drivkraft för jobben. Det här är långt ifrån en uttömmande beskrivning av Socialdemokraternas och Centern insatser för nya jobb. Lägg därtill att de svenska företagen har en god internationell konkurrenskraft. Tillväxten utvecklar sig betydligt bättre än vad prognoserna visade i somras. Så sent som förra månaden slog 722 företagsledare fast att Sverige är ett av de fyra länder i Europa där det är gynnsammast att driva företag. Det beror framför allt på vår livskvalitet, på vårt utbud av samhällsservice och våra goda förhållanden på arbetsplatserna. Allt detta visar - om jag uttrycker mig försiktigt - att det finns förutsättningar för en mycket starkare framtidstro än vad oppositionspartierna har gett uttryck för. En tysk 1800-tals politiker sade att det är med budgetar som med korvar; man mår allra bäst av att inte se hur de lagas till. Det var i diktaturens Preussen, men i demokratins Sverige måste både budgetar och korvar kunna tåla en granskning, av såväl innehållet som hur de tillreds. Den nya budgetprocess som vi här tillämpar för första gången är som talmannen har sagt den största förändringen i riksdagens arbete sedan enkammarriksdagen infördes för 25 år sedan. Jag tror att det är ett rationellt sätt att arbeta på och att det gör de politiska vägvalen tydligare. Det inbjuder riksdagen till koncentration på de stora och långsiktiga frågorna och det ger utskotten en chans att kraftigt förbättra sin uppföljning och utvärdering. Fackutskotten spelar en avgörande roll i budgetprocessen. Det är viktigt att de redan från början kommer in i diskussionen om de övergripande frågorna. Den nya hanteringen kan rädda riksdagen från att drunkna i detaljerna och hindra riksdagen från att låta sig styras av småsakernas tyranni. Någon har sagt om Wagners musik att den är betydligt bättre än den låter. Vad kan vi då säga om oppositionens musik, eller snarare klagolåt? Ja, den låter inte särskilt vacker, det tror jag inte att någon vill påstå. Men tyvärr blir den inte bättre för den saken. Miljöpartiets förslag innebär drastiska strukturomvandlingar i näringslivet under de närmaste åren. Om det leder till sämre tillväxt, vilket det finns en klar risk för, går partiets budgetekvation inte ihop. Man kan sitta vid skrivbordet och flytta siffror fram och tillbaka tills man tycker att plus och minus stämmer. Men det är inte säkert att det fungerar så i verkligheten när man bedriver ekonomisk politik. Västerpartiet lägger sig som enda parti ovanför utgiftstaket. Därmed riskerar man högre priser, högre hyror och högre räntor, något som kan äventyra aldrig så goda ambitioner när det gäller sysselsättningen. Mot socialdemokraterna står framför allt moderaterna. De vill kraftigt vingklippa kommunerna och ta ifrån landstingen stora resurser för sjukvården. De vill allvarligt försvaga de anställdas ställning och rättigheter på arbetsplatserna. De vill stärka marknadens roll på bekostnad av de folkvalda demokratiska församlingarna. Skatterna skall sänkas dramatiskt och i sådana former att klyftorna och motsättningarna i det svenska samhället skulle öka på ett ödesdigert sätt. Folkpartiet och kristdemokraterna skriver inte under på moderaternas alla förslag, men de lierar sig ändå med moderaterna när det gäller riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Mats Odell talade här om att man nu hade enat sig om ett kraftfullt ekonomiskt program. Kristdemokraterna vill värna vården, fick vi höra. Men ni skriver alltså ihop er med ett parti som vill kraftigt försämra förutsättningarna för landstingen och som i sitt budgetförslag mycket starkt reducerar anslagen till hälso och sjukvården. Det förhåller sig på samma sätt med biståndet, som Mats Odell nämnde. Där vill moderaterna gå fram med stora nedskärningar. Ändå väljer kristdemokraterna att gå ihop med moderaterna. Detta går inte ihop, lika litet som det gick ihop när ni talade om insatser för vården och satt med i en regering som inte gav nya resurser till vården. Folkpartiet är faktiskt brutalare än moderaterna i ett allvarligt avseende, och det gäller arbetslöshetsförsäkringen. I ett enda slag vill man ta bort 9 miljarder från a-kassan. Jag undrar hur det påverkar människornas vardag. Vad kan det betyda i form av höjda egenavgifter till a-kassan för den enskilde, om man i ett enda slag tar bort 9 miljarder? Moderaterna, som ju går utomordentligt hårt fram på många sociala områden - bortsett från försvaret - föreslår nedskärningar som ligger på bara hälften av vad Folkpartiet föreslår samtidigt som man tänker sig en successiv upptrappning. Men Folkpartiet går fram på ett sätt som inget annat parti gör. Det kommer naturligtvis att skapa stora problem för människor i deras vardag. Anne Wibble tog upp frågan om höjd ölskatt och sänkt fastighetsskatt. Hon ställde en fråga till mig personligen som löd ungefär så här: Varför anser du, Jan Bergqvist, att ölet är viktigare än bostaden? Jag vill svara Anne Wibble att under alla mina år i riksdagen har jag aldrig i någon debatt tagit upp det faktum att jag är helnykterist. Från nykterhetspolitiska synpunkter vill jag därför ha så höga skatter som möjligt på sprit och öl som möjligt med hänsyn till hembränning och till risken för okontrollerad gränshandel och annat som kan äventyra den sociala alkoholpolitik som vi vill föra i Sverige. Anne Wibble antydde att jag skulle vara rädd att möta fastighetsägare. Jag träffas fastighetsägare i Bohusläns skärgård, och det gör jag med glädje. Men jag kan se någonting som Anne Wibble kanske inte har sett hemma i Göteborg. När Danmarksfärjorna anländer går stora karavaner av folk med stora kärror lastade med starköl ned för landgångarna. Detta håller på att bli fullkomligt okontrollerbart. Ändå utgör det som sker i Göteborg bara en bråkdel av de oerhörda karavaner i Skåne som drog fram med enorma laster av starköl från Danmark. Det är alltså inte realistiskt att i det här läget säga att vi skall höja starkölsskatten på det sätt som har föreslagits av Anne Wibble. Det är intressant att se att förslaget var inte mera genomtänkt än att ni lade fram det så sent att ni inte ens genom en reservation kan yrka bifall till det. Jag uppfattar det som ett populistiskt grepp för att ta poäng i den allvarliga debatten om fastighetsskatten, ett populistiskt grepp som i varje fall jag inte faller för. Jag vågar påstå att när det gäller alkoholpolitik har jag ingenting att skämmas för jämfört med Anne Wibble. Jag läste en insändare där det stod ungefär så här: Dagens politiker sitter med näsan över kassaboken. De suckar över att inkomster och utgifter inte går ihop. Men var finns det glödande engagemanget? Var finns den stora drömmen om framtiden? Kort sagt, vart har svenska folkets visioner tagit vägen? Mitt eget svar på detta är att jag inte alls tror att svenska folket har slutat att brinna för fred, rättfärdighet och solidaritet. Tvärtom är den känslan kanske starkare än någonsin. Jag tror att mina egna drömmar om framtiden är mycket vanliga och att jag delar dem med de flesta svenskar. Jag vill har en värld i fred och en bra miljö med frisk luft, rent vatten och rik natur. Jag vill att mina nära och kära skall leva ett tryggt och gott liv, att barnen får en bra uppväxt och en förstklassig skola, att det finns arbete och meningsfulla uppgifter åt alla i arbetsför ålder, att den äldre generationen kan leva ett rikt och aktivt liv, att det finns vård och omsorg åt alla som behöver och att det finns en solidaritet som gör vårt samhälle humant och mänskligt. För 30 år sedan sade man kanske om sådana här drömmar: Detta är våra stora framtidsvisioner. Men även om vi i dag vet att mycket återstår, tar vi kanske inte lika gärna till det högtidliga ordet framtidsvisioner. Vi säger mer direkt att detta är vad vi vill och hoppas på för framtiden. En förklaring till denna förskjutning i språkbruket kan kanske vara att vi starkare än förut faktiskt känner att detta ligger inom räckhåll för människans möjligheter - det goda samhället, det rättvisa samhället, kunskapssamhället, folkhemmet, där svenska folket lever ett tryggt och gott liv högt upp i åldrarna. Inte ens ett litet land som Sverige måste viljelöst driva dit marknadskrafterna och de internationella vindarna för oss. Även för kommande generationer gäller vad Tage Erlander skrev när han summerade sina livserfarenheter: Människan behöver inte vara en lekboll för anonyma ekonomiska lagar eller tekniska krafter. Hon kan själv forma sin framtid. Men det förutsätter att hon känner den verklighet i vilket hon arbetar och vet vad hon vill. Det är den viktigaste lärdomen historien ger oss.